Herr talman! I går fick vi från flera håll höra att Sverige fortfarande är ett av världens rikaste länder. I varje fall tronar vi ännu på minnen från fornstora dar. Vid det sammanträde med Nationalekonomiska föreningen inför vilket ekonomiministern presenterade årets finansplan höll emellertid även Curt Nicolin ett anförande, som han avslutade med orden: ”Sverige är nu ett fattigt land, med dåliga affärer.” Sverige har även i forna tider emellanåt varit ett fattigt land med dåliga affärer. Krig och missväxt var då de vanligaste orsakerna till detta sakernas tillstånd. Dessa faktorer är inte orsaken till dagens svårigheter. För att komma till rätta med svårigheterna har man även tidigare tillgripit bl.a. stora utländska obligationslån, handelsoch valutakontroll och försämring av myntet med därav följande dyrtid — en utveckling som när den kommit i gång svårligen låter sig hejdas, något som de äldre av oss inhämtat ur Snoilskys dikt om Per och Kersti på marknaden i Värnamo, en stad — jag föredrar den benämningen framför kommun — i budgetministerns egen valkrets. Den ekonom som ansågs skyldig till landets olycka — en beskyllning från vilken eftervärlden, tyvärr för sent, friade honom — avrättades genom halshuggning, och hans kropp nedgrävdes på galgbacken. Senare under samma århundrade förde William Pitt d. y. i England sitt fädernesland till en ny storhet, delvis i kamp mot Napoleons totalitära inringningsmanövrer, och han gjorde det i trohet mot en liberal, låt oss säga marknadsekonomisk, ideologi. Han blev inte halshuggen utan dog en för dåtida engelsmän naturlig död, och över honom reste Londons borgerskap en minnesvård i Guildhall, där man kan läsa att han ”repaired the exhausted revenues and invigorated the commerce and prosperity of the country and he had re-established the public credit on deep and sure foundation”. Kort sagt: Han fyllde på den tömda statskassan och stimulerade handeln och välståndet i landet och återvann förtroendet för statens finanser. — Om de tidsangivelser som regeringens finansplan laborerar med är tillnärmelsevis riktiga blir det förmodligen ett styvt jobb för mer än en finansminister att vinna ett sådant eftermäle. För tio år sedan tillät jag mig att ge en tidningsartikel rubriken ”1970-talet —reträtternas årtionde?” . Vi kan nu ta bort frågetecknet. Det var så det blev. Vi kan redan nu se att en rubrik över 1980-talet skulle kunna bli: ” 1980-talet — omprövningarnas årtionde” — utan frågetecken. Vi är ju redan där. Vad gäller då omprövningen? Ja, i grunden gäller den väl den ogarderade utvecklingsoptimismen, föreställningen om tillväxtsamhällets självklarhet och illusionerna om mänsklighetens idealitet och förnuft. Dessa föreställningar är hedervärda, kanske nästan beundransvärda, men de byggde på alltför ytliga kunskaper om föränderligheten i de globala maktförhållandena. De var inte realistiska: de byggde på lösan sand. Så länge utvecklingen likväl rörde sig i den tidigare riktningen ansågs de som hade en mera realistisk livssyn som reaktionära bakåtsträvare, professionella svartmålare och politiska mörkmän. När en moderat talesman exempelvis ifrågasatte den ekonomiska realismen i barndaghemsutbyggnaden var det ingen måtta på avståndstagandet från dem som ansåg sig veta bättre. De rösterna har nu tystnat. Om moderata samlingspartiet hittills med en viss förtröstan kunnat se på sina opinionssiffror, trots det bistra ekonomiska klimatet, så är det förmodligen därför att folk börjar förstå att vi, tyvärr, hade rätt — och nu har fått rätt — när vi fört den ekonomiska försiktighetens och sansens talan och velat hålla oss till vad vi säkert hade råd med utan att hänge oss åt illusioner om det mänskliga handlandets bevekelsegrunder. Om man hade delat vår realism så hade vi nog inte haft dagens skattesatser och dagens marginal skatter men heller inte dagens svarta ekonomi och upplösning av samhällsmoralen på skatteområdet och därifrån vidare till andra områden. Vi skulle kanske haft lika stora — eller större — skatteintäkter ändå, och hederligt deklarerade. Man kan vädja till människors ansvar för det gemensamma bästa, men bara till en viss gräns. En ”solidaritet” som mister sin karaktär av frivillighet och upplevs som ett orättmätigt tvång förlorar sin moraliska kraft. Uppror mot fogdarna har vi haft förr här i landet, även om formerna växlat. Socialdemokratin har bekymrat sig över ”privatiseringen” och den nya individualismen. Men det är väl ganska klart att om människor får bättre hemförhållanden och om man ger dem tekniska möjligheter att uppleva världen i sitt eget vardagsrum, så blir behovet av och tillfällena till gemensamhetsaktiviteter mindre. Och om den politiska kulturdebatten alltmer betonar självförverkligandet som tillvarons mål, hur kan man då vänta sig att kollektivet skall framstå som en självklar uttrycksform? Om vi under 1980-talet skall kunna återvinna vad vi förlorade under 1970-talet, är det inte genom inrättandet av aldrig så många opersonliga fonder, utan genom att uppmuntra människor med bärkraftiga, nya idéer att förverkliga dem, och ingenting driver den västerländska människan mera i den riktningen än övertygelsen om att det är insatser över det genomsnittliga som leder till personlig framgång och erkännande. Det är sådana människor detta land nu mer än på länge har behov av, men det är sådana människor vi systematiskt fördriver till andra länder. Med Björn Borg och Ingemar Stenmark har ärat vårt namn flugit över jorden. Men i Sverige kan de inte bo längre, hur gärna de än skulle vilja. Vi kan flytta våra gudstjänsttider för deras skull och passivt i våra fåtöljer avnjuta det ställföreträdande segrandet. Herregud, vi skulle behöva de grabbarna, om inte förr, så när deras fysiska teknik inte längre gör dem oövervinneliga. För bakom den finns det som vi andra, i fåtöljerna, skulle behöva: självdisciplin, okuvlighet och vilja — kanske inte så långt från orden på Georg Carl von Döbelns gravsten på Johannes kyrkogård: Ära, skyldighet och vilja. Det finns en sak som de två grabbarna inte är. De är inte ”löntagare”. Jag har funderat mycket över hur detta besynnerliga ord har slunkit in i svenska språket. Motsvarigheter i andra språk är praktiskt taget okända. Ordet ”löntagare” förekom i löpande tidningstext i Sverige 13 gånger på en miljon ord 1965, och 150 gånger på 1,4 miljoner ord 1976. I England förekom orden salary-earner och wage-worker inte alls bland en miljon ord 1963, och i Tyskland förekom Lohnempfänger två gånger på 2,5 miljoner ord 1966. Vi har ju av hävd haft begreppen arbetsgivare och arbetstagare — även om Lars Werner envisas med att tala om arbetsköpare så har jag aldrig hört honom tala om arbetssäljare — och det är ju i alla fall ord som betonar den produktiva sidan, nämligen arbetet. När det drar ihop sig till konflikt, då är det en arbetskonflikt och inte en lönekonflikt. Löngivare och löntagare är för mig en ganska absurd konstellation: det måste vara en produkt av konsumtionssamhället, när man lägger tyngdpunkten på pengarna i handen — eller vad som blir kvar sedan skatten tagit sitt. Om vi skall rätta upp det här gamla fina landet, som Gösta Bohman brukar säga, så tror jag vi skall gå tillbaka till en terminologi som sätter arbetet i främsta rummet. Detta borde ju framför allt gälla socialdemokraterna: Olof Palme gjorde sig ju i går till talesman för blåblusarnas folk. — Så mycket för marknadsekonomin och finansplanen. Men, herr talman, innan jag slutar vill jag gärna ge några principiella synpunkter också på staten, eller riket, som det heter i regeringsformen. Det har de senaste månaderna talats mycket om behovet av en stark regering, och snart sagt varje person, som har förbindelse med något massmedium, har givit sin åsikt till känna om vad som nu behövs. Herbert Söderström råkade nyligen som magister i en TV-klass med idel välartade elever säga att regeringen är första statsmakten, utan att bli rättad av eleven Bertil Fiskesjö, som i kraft av sin egenskap av konstitutionsutskottets ordförande även där borde ha kunnat tala om att det numera är riksdagen som är första statsmakten och att regeringen närmast är riksdagens verkställande utskott. Regeringen bör därför rimligtvis återspegla majoritetsförhållandet i riksdagen. Jag har därför svårt att hålla med Hans Gustafsson som i går påstod att en borgerlig trepartiregering är en ”felaktig konstruktion” i nuläget och att vårt statsskick inte är avsett för sådant. Han gav dock ingen anvisning om för vilket annat slag av regering vårt statsskick skulle vara avsett. Väsentligare är väl frågan om vartill regeringsmakten skall användas. Den skall — i alla fall — användas i hela svenska folkets intresse. Det har statsminister Fälldin också angivit i sin regeringsförklaring. Det innebär emellertid samtidigt att en stark regering är en regering som förmår sätta partsintressena på plats. Det finns självfallet politiska partsintressen. Men det finns också andra partsintressen, som i det relativa politiska jämviktsläget under 1970-talet vuxit sig allt starkare, och jag tänker då på arbetsmarknadens parter och på kommunerna, eller rättare kommunförbunden, samt på radio-TV-monopolet. Vad gäller arbetsmarknadens parter skall jag som Gunnar Nilssons bänkkamrat för tillfället nöja mig med ett uppriktigt erkännande och ett ur ”respekt och omtanke” framsprunget ”sköt om Dig!”. Men själva sammanslutningen av rikets kommuner och landsting till ”stater i staten” — ibland upplevda som ”stater mot staten” — är en besynnerlig konstitutionell anordning. Och vad TV beträffar har jag aldrig kunnat förstå hur människor av märg och eftertryck, för att tala med Hamlet — som politiker borde vara — kan finna sig i att bli behandlade som vanartiga barn av televisionens självutnämnda förhörsledare. Kurage, mina systrar och bröder! I den debatt om finansplanen som ägde rum på Nationalekonomiska föreningen var det någon av ekonomerna som framhöll att en sådan situation som den vi nu har endast kan manövreras av en stark statsmakt. Jag tror det är sant. Det har inte bara med röstsiffrorna i riksdagen att göra. Vad vi har upplevt på senare år är ju en fortskridande avväpning av statsmakten, i tecknet av den decentralisering till kommunerna för vilken centerpartiet verkat, samtidigt som socialdemokratiska och fackliga strävanden medfört en absurd MBL-situation i statsledningen och den centrala förvaltningen. Parallellt härmed nedrustas det ena centrala verket efter det andra — inte bara personalmässigt, vilket kanske varit befogat — utan också med hänsyn till kontrollfunktioner som är ofrånkomliga i åtskilliga sammanhang. Jag tror förvisso på flertalet medborgares förmåga att ta vara inte bara på sina egna angelägenheter utan också på många av gemenskapens. Införandet av storkommuner slog sönder mycket av det gamla folkstyret och ersatte det med ett tjänstemannastyre. Om det är några man måste hålla ögonen på i Sverige i dag så är det de offentliga tjänstemännen, som — enligt en statsvetenskaplig analys utförd under Daniel Tarschys överinseende — har nästan all makt men nästan ingen ansvarighet. Ett decentraliserat beslutsfattande kan ha fördelar genom sakkännedom om det som är nära, även om det ur likaberättigandets och rättssäkerhetens synvinkel kan vara behäftat med svagheter. Det går bra i djupaste fred och det kan bli nödvändigt vid krig och katastrofer. Det innebär emellertid svagheter i lägen där yttre eller inre hot kräver en samlad organisation eller mobilisering av tillgängliga resurser. Såvitt jag förstår är det just en sådan tidsperiod vi nu genomlever. Jag tror inte det är omöjligt att förena tilltron till en på personlig företagsamhet baserad marknadsekonomi med uppfattningen att vi nu också behöver återge statsledningen kraft och möjlighet att utan alltför många och alltför starka restriktioner utöva verkligt ledarskap. Gustav Vasa beskar den katolska kyrkans makt över staten. Karl XI reducerade den besuttna bördsadelns makt över de ofrälse. Gustav III satte stopp för det utländska inflytandet över svensk riksdagspolitik. Med parlamentarismens genombrott upphävdes den politiska kungamakten, men man har inte rått på de stater i staten som de stora organisationerna kommit att utgöra. Vem återför, i enlighet med regeringsformens portalparagrafer, makten över vårt lands framtid till denna alltför tomma sal, innan det blir för sent?

Herr talman! Den debatt som under senare tid förts om underhållningsvåldet har engagerat en allt större allmänhet. Jag tycker det är mycket värdefullt att den kommit i gång, och vi fick nyligen uppleva TV:s stora genomslagskraft vid den utfrågning om videovåldet som genomfördes där för någon tid sedan. Den gav exempel på en något nymornad debatt, men vi hoppas att den debatten även fortsättningsvis hålls vid liv. För oss som under några år har tillhört statens filmgranskningsråd — jag har själv gjort det i nästan 16 år — är detta ingenting nytt. Vi har i åratal fått uppleva hur brutaliseringen drivits allt längre, och vi har, så långt det stått i vår makt, sökt stävja denna utveckling. Totalt förbud och omfattande klipp har genomförts för de allra värsta produkterna. Naturligtvis har vi angripits av en del aningslösa och superliberala skribenter för vad de kallat maktfullkomlighet och klåfingrighet. Låt folk få se vad de vill och bort med all förhandsgranskning, har dessa personer krävt. Vi vet alltså vad det handlar om, men det var onekligen beklämmande hur ovetande om utvecklingen på detta område utbildningsministern Jan-Erik Wikström och videogramutredaren Per Olof Sundman var vid utfrågningen. De bristande insikterna på detta område tycker jag är oroväckande. Vi har lärt oss att vill man bekämpa underhållningsvåldet räcker det inte med fagra ord och fromma förhoppningar. Då krävs det beslutsamhet och handlingskraft — även om uppgiften inte är så särdeles lustbetonad och applåderna uteblir. Man får naturligtvis inte vänta sig någon entusiasm från branschens aktörer. Nu borde inte denna utveckling, som har pågått under flera år, ha kommit så överraskande för utbildningsministern. Jag vill påminna om att det är endast drygt ett år sedan vi förde en debatt här i kammaren om regeringens frisläppande av den råa ligistfilmen The Warriors, vilket skedde mot biografbyråns beslut. Jag tillhörde själv den minoritet i filmgranskningsrådet som den gången blev överkörd av regeringen. Stödd av en bred opinion — som i hög grad åberopade humanistiska och kristna värderingar — och av en representativ läraropinion, sökte jag genom en interpellation få klarhet om utbildningsministerns ambition att ta itu med denna typ av våldsutbud. Någon frejdig kampglädje från utbildningsministerns sida kunde dock inte avläsas vid det tillfället. Nu fortsätter signalerna att komma om det allvarliga underhållningsvåldet. Så sent som veckorna före jul vädjade bl.a. Sveriges lärarförbund och socialstyrelsen till regeringen om att stoppa det grövsta filmvåldet. Den starka oro som kommer till uttryck i skrivelserna borde få även andra att utveckla aktivitet — bl.a. skolminister Britt Mogård, som talar så mycket om normer, har här ett stort fält för eventuell handlingskraft. Jag skall läsa upp ett citat ur socialstyrelsens skrivelse till regeringen: ”De undersökningar och studier rörande mediavåld, som publicerats, ger starka belägg för ogynnsamma och sannolikt bestående effekter hos unga konsumenter. Den ena är en avtrubbning inför våldshandlingar. Den andra är en inlärning, där råhet, brutalitet och hänsynslöshet kan bli normgivande och leda till destruktiva handlingsmönster. Den grupp av barn och ungdomar som av andra skäl redan far illa torde riskera de svåraste skadeverkningarna.” Det var propåer av detta slag som resulterade i att regeringen tillsatte en arbetsgrupp, som dess värre presterat en dålig och konturlös diskussionspromemoria. Promemorian är nu ute för remissbehandling, och även statens filmgranskningsråd skall ge sina synpunkter. Vårt svar kommer i dagarna och innebär i korthet att biografförordningens bestämmelser snarast bör göras tillämpliga även för offentlig visning av videogram. Det är en orimlighet att, som nu sker, biograffilmer som förbjudits av biografbyrån bakvägen skall kunna spridas till en stor allmänhet via videogram. Därför måste samma bestämmelser så snart som möjligt gälla för både biograffilm och videogram. Det mest effektiva och konsekventa vore att även videogrammen blev föremål för förhandsgranskning enligt samma kriterier som gäller för biograffilm. Med hänsyn till att detta skulle innebära en kraftig utbyggnad av biografbyrån och med hänsyn till att den nu arbetande yttrandefrihetsutredningen även behandlar dessa frågor har vi nöjt oss med att i avvaktan på dess resultat föreslå ett frivilligt granskningsförfarande. Är det nu ett samhällsintresse att stoppa underhållningsvåldet — och det anser vi — så bör behandlingen av detta utbud, oavsett media, bedömas på samma sätt. Mot den bakgrunden anser jag att tillkomsten av en speciell yttrandefrihetsdomstol, som föreslogs för några år sedan, är en tanke som borde prövas på nytt. Det är en otillfredsställande lösning att låta landets olika tingsrätter syssla med sådana frågor. Detta kan skapa en skiftande rättspraxis, som skulle föra oss tillbaka till tiden före 1911. Det var just dessa förhållanden som drev fram beslutet att införa statens biografbyrå för 70 år sedan. Debatterna som föregick inrättandet av statens biografbyrå fördes i en tid då underhållningsvåldets uttrycksformer endast var en mild västanfläkt jämfört med dagens utbud. Som ett kuriosum kan nämnas att även Hjalmar Branting deltog i dessa debatter. I andra kammaren 1909 talade han för att biografföreställningarna borde underkastas offentlig kontroll med tanke på ungdomen. Det är påfallande hur stora likheter det trots allt finns i biografförordningens centrala paragraf år 1911 och år 1981. I 1911 års förordning sägs bl.a.: ”Granskningsman må ej godkänna biografbilder, vilkas förevisande skulle strida mot allmän lag eller goda seder eller eljest kunna verka förråande, upphetsande eller till förvillande av rättsbegreppen.

Det är tvärtom så att vi har placerats här av regeringen för att hålla ögonen på censuren. Vi har alltså en mycket liberal censur i vårt land. Men när vi i vår verksamhet på nära håll kan följa vad som sker vore det ansvarslöst att inte föreslå ingrepp. Ytterst riktar sig dessa filmer till en ungdomlig publik som ofta kommer från kulturfattiga miljöer. Det senaste på området är filmer som glorifierar narkotikabruket. Det borde vara en intressant forskningsuppgift att klarlägga vilka krafter som kan ha intresse av att producera sådana filmer. Det är helt klart att om inte samhällets egna organ ingriper kan det uppstå utomparlamentariska aktioner. Även kulturlivet har sina miljöproblem, och än så länge har vi inte sett till några kulturella miljögrupper som slagit upp sina tält utanför det kommersiella etablissemang som sprider denna våldsglorifiering. Jag skulle inte bli förvånad om kraftiga reaktioner skulle bli resultatet om vi inte själva håller efter de uppenbara avarter som jag talat om. Herr talman! Enligt min mening vore det ett stort misstag av yttrandefrihetsutredningen om den av något slags doktrinära superliberala motiv föreslog att statsmakterna skulle avhända sig möjligheten att ingripa mot de marodörer som profiterar på att saluföra alster med en destruktiv, medeltida människosyn. Det är vår förhoppning att utredningen kan finna effektivare metoder än de nuvarande för att bekämpa detta underhållningsvåld.

Herr talman! Ekonomiska frågor har, som vanligt, dominerat den allmänpolitiska debatten, åtminstone första dagen. Det är naturligt, eftersom samhällsekonomin och den ekonomiska politiken har grundläggande betydelse för all verksamhet, såväl den offentliga som den enskilda sektorn, för alla verksamhetsgrenar och alla enskilda medborgare i vårt land. Avtalsuppgörelsen mellan LO och SAF och regeringens färska ekonomiska handlingsprogram utgör i år ytterligare en förklaring till de ekonomiska frågornas dominans. Industripolitiska och andra näringspolitiska frågor har däremot fått en undanskymd plats i debatten. Det är enligt min mening förvånande, eftersom våra ekonomiska svårigheter i hög grad sammanhänger med att vår industrisektor är för liten och industriföretagens konkurrenskraft otillräcklig. Våra möjligheter att återvinna samhällsekonomisk balans är också i hög grad beroende av våra möjligheter att öka industrins kapacitet och konkurrenskraft. Med hänsyn härtill är det anmärkningsvärt att ingen socialdemokratisk ledamot eller suppleant i näringsutskottet deltagit i debatten — bortsett från Gunnar Nilsson, som är suppleant i näringsutskottet, men på grund av andra viktiga uppgifter inte har möjlighet att delta i utskottsarbetet, utan huvudsakligen ägnar sig åt arbetsmarknadsfrågor, samt fördelningspolitiska och allmänpolitiska frågor. j Andra socialdemokratiska talare har behandlat näringslivsfrågor ur främst arbetsmarknadspolitisk synvinkel. Yngve Nyquist och Roland Sundgren berörde förhållandena inom stålindustrin, men höll sig till resp. län. För att undvika i den allmänpolitiska debatten ytterligare inslag av vad som skämtsamt brukar kallas hembygdens dag, skall jag avstå från att i dag kommentera deras inlägg. Vi får snart nya tillfällen att särskilt debattera stålindustrins problem. En förklaring till socialdemokraternas tystlåtenhet rörande näringspolitiken i den här debatten kan vara att de inte har någonting av värde att berika debatten med. De förslag på detta område som framförts från den socialdemokratiska sidan saknar nyhetsvärde och lider av den stora bristen att de nästan undantagslöst försvårar ökningen av industriproduktionen och exporten. Erik Hovhammar nämnde i går debatten om löntagarfonder och det föreslagna skattesystem som brukar kallas promsen och påpekade de negativa effekterna. Jag vill peka på ett par andra särdrag av annan karaktär, som blivit typiska för den socialdemokratiska näringspolitiken. Det ena är övertron på planering, i synnerhet central statlig planering. Den tar sig uttryck i en ständig ström av förslag om planer av alla tänkbara slag. Det andra är benägenheten att vilja bromsa all strukturomvandling genom förhalning av beslut rörande förändring eller nedläggning av industriell verksamhet. Dessa två tendenser hänger ofta intimt ihop på så sätt att planeringskrav används både som motiv för och som medel att förhala beslut om förändringar. Bakom förhalningsattityden ligger naturligtvis en omtanke om berörd personal och berörda kommuner och regioner. Vid alla strukturförändringar uppkommer negativa effekter, som vållar oro och svårigheter. Människorna i berörda företag och trakter ängslas helt naturligt för konsekvenserna och för sin framtid. Eftersom jag själv nyligen upplevt en sådan situation, har jag fullt klart för mig hur utvecklingen kan gestalta sig. Därför finner jag det helt naturligt att socialdemokraterna liksom alla som tillhör andra partier gör sitt bästa för att både personligen och genom olika samhällsorgan försöka hjälpa drabbade människor och bygder. Detta är naturligtvis inget fel, utan tvärtom bra. Jag vill inte på något sätt ifrågasätta socialdemokraternas syfte och goda vilja på det området. De metoder som tillämpas finns det emellertid skäl att ifrågasätta. I stället för att inrikta sig på att skapa nya arbetstillfällen tycks man använda alltför stor kraft till att försöka bevara de befintliga. Man känner sig tydligen mest effektiv och nyttig, om man kämpar för att rädda jobben, som det brukar heta. Man tycks därvid inte tänka så mycket på att man med förhalningstaktik inte bara kan skada samhällsekonomin utan även försvåra för de berörda människorna. Man kan göra dem en björntjänst genom att åstadkomma en utdragen omställningsprocess, som förlänger orostiden. Det finns ingen trygghet i olönsam industriell verksamhet, som upprätthålls med hjälp av skattemedel och fromma förhoppningar. Människor kan ta skada av att sysselsättas i sådan verksamhet. Att socialdemokraterna enligt min uppfattning ofta så att säga satsar på fel häst, sammanhänger säkert med det jag vill kalla övertro på planeringsinstrumentet. Visst är det nödvändigt med viss planering, men det är också nödvändigt att inse planeringens begränsningar. Det finns erfarenheter på planeringsområdet, som kan vara till god hjälp för att nå en vettig balans. Jag tänker då bl.a. på många storföretag, som byggt upp omfattande och detaljerade system för både investeringsoch verksamhetsplanering. Många av dem har emellertid funnit att de varit på väg att planera sig till döds. I de omfattande och detaljerade planeringssystemen har man byggt in alltför stor osäkerhet och samtidigt dragit på sig alltför mycket av stelhet och tröghet. Därigenom har man spelat bort det kort som kanske är det allra värdefullaste i en fri marknadsekonomi, nämligen flexibiliteten och förmågan till snabb anpassning till skiftande förutsättningar och marknadsförhållanden. Av de storföretag som fortfarande är framgångsrika har de flesta nu reducerat sin planeringsverksamhet och gjort den mindre detaljerad. Framför allt har man sökt ändra planeringens inriktning. Numera försöker man mer och mer planera för osäkerhet samt planera in maximal anpassningsförmåga för att därmed på lång sikt uppnå bästa möjliga resultat och förmåga till överlevnad. Härtill kommer att planeringens värde och möjligheter i hög grad är beroende av kompetent personal med adekvata kunskaper och informationer. Politiker och byråkrater i offentlig tjänst har ofta hög kompetens, men på planeringsområdet passar den i allmänhet bara för övergripande samhällsplanering på olika nivåer. Investeringsoch verksamhetsplanering för näringslivets företag och branscher fordrar en annan kompetens. Om den planeringen hamnar i fel händer, kan den bli mera till skada än till nytta. Regeringen har aviserat en industripolitisk proposition. Den torde ge oss anledning att senare i år ha en mera omfattande och djupgående debatt om industripolitikens framtida utformning. Jag skall därför nu bara dra fram några allmänna synpunkter, som jag anser vara väsentliga. Först och främst vill jag då säga att de enligt min uppfattning viktigaste delarna av industrieller näringspolitiken inte handhas av industridepartementet utan av ekonomioch budgetdepartementen. Detta säger jag ingalunda för att på något sätt komma åt industriministern eller förringa de insatser som görs av honom och hans departement. Men en god ekonomisk politik och en förnuftig skattepolitik utgör ofrånkomligen en nödvändig grund för näringspolitiken. Utan denna grund har en särskild industripolitik inga förutsättningar att bli framgångsrik. Detta är fakta, som jag tror att industriministern är fullt medveten om. Även andra departement handhar verksamhetsgrenar av utomordentligt stor betydelse för industripolitiken. Utbildningsoch handelspolitiken kan nämnas som exempel. Men industridepartementet har ändå en nyckelroll i strävandena att nå en gynnsam industriell utveckling. Jag hoppas och tror att industriministern delar min uppfattning, att departementet inte spelar den rollen bäst genom att expandera och byråkratiseras eller låta andra statliga organ inom industridepartementets verksamhetsområde utvecklas i den riktningen. Nej, den bästa och nödvändiga inriktningen måste naturligtvis vara att koncentrera insatserna till väsentliga uppgifter. Och vilka kan då dessa vara, om planeringsarbetet skall begränsas på det sätt jag tidigare antytt? Forskningsoch utvecklingsfrågorna utgör ett viktigt arbetsområde, exportfrämjande åtgärder ett annat. Insamling, bearbetning och spridning av viktig information är också väsentligt. Därvidlag framstår det som mest angeläget att insamla information om utveckling och planerade förändringar i andra länder, i synnerhet rörande branscher inom vilka företag och branschorganisationer i vårt land är för små för att själva kunna klara sådana uppgifter. Även beträffande informationsspridning till svenska företag bör särskilt de små och medelstora företagens behov särskilt beaktas. Allt detta arbete bör syfta till att få och ge signaler som möjliggör en smidig anpassning till pågående eller väntade förändringar. Även i all utredningsoch planeringsverksamhet bör invävas som en röd tråd att ständigt ha behov av flexibilitet och anpassningsförmåga i åtanke. Regionalpolitiken är naturligtvis ett mycket viktigt arbetsområde. Industridepartementets del av regionalpolitiken inrymmer speciella problem. För att inte regionalpolitiken skall komma i konflikt med den allmänna industripolitiken torde en ökad användning av generellt verkande regionalpolitiska medel böra eftersträvas. Att initiera, stödja och eventuellt styra s.k. nationella projekt kan vara en viktig uppgift inom industripolitiken. Det industripolitiska intresset avser då främst att söka skapa och tillvarata s.k. spin off-effekter av värde för den industriella utvecklingen, medan projekten som sådana ofta avser andra intresseoch verksamhetsområden. Som exempel på tänkbara sådana projekt kan nämnas Nordsat och stridsflygplanet JAS. Så många stora och dyrbara nationella projekt kanske vi inte inom överskådlig tid har ekonomiska möjligheter att ge oss in på. Omständigheterna har emellertid medfört att vi fått ett stort nationellt projekt som vi helt enkelt är tvingade att ta itu med eller rättare sagt gå vidare med och verkligen driva med hög prioritet. Jag tänker då på energipolitiken och behovet av att snabbt och effektivt nedbringa vårt alltför stora oljeberoende. Detta projekt kommer, som jag ser det, under hela 1980-talet att höra till industripolitikens allra viktigaste arbetsområden.

Herr talman! Kommunal självstyrelse är i hög grad en fråga om demokrati och ekonomi i kombination med varandra. Självstyrelseprincipen har avsevärt urholkats genom att den kommunala verksamheten till mycket stora delar styrs av statliga beslut och direktiv. Här måste den grundläggande principen vara att beslutanderätt också innebär betalningsansvar. Detta är en naturlig konsekvens av självstyrelseprincipen i de tre nivåerna — kommun, landsting och riksdag — i vårt lands demokratiska beslutsprocess. Att de senaste tre borgerliga regeringarna, i motsats till den tidigare socialdemokratiska regeringen, visar förståelse för dessa synpunkter är en utveckling i rätt riktning. Nu tycks regeringen också vara beredd att gå till handling för att statsmakterna måste dels ompröva tidigare fattade beslut och kostnadsdrivande normer för den kommunala sektorn, dels vidta åtgärder för att begränsa den kommunala sektorns finansiella utrymme. Regeringens insikt i detta problemkomplex är växande som framgår av 1980 års kompletteringsproposition och i budgetpropositionen 1981 samt konkretiseras ytterligare i det nu föreliggande ekonomiska handlingsprogrammet från februari 1981, som vi hade att ta del av bl.a. här i går. Detta måste hälsas med tillfredsställelse. Nog är det tidigare systemet ganska ohållbart i längden, att riksdagen även försöker att svara för reformarbetet lokalt och regionalt, samtidigt som kommuner och landsting själva får klara finansieringen. Ibland har detta skett med ett alltför korsiktigt lockande statligt ”stimulansbidrag” under en begränsad introduktionsperiod. De statliga och kommunala skatternas och avgifternas andel av bruttonationalprodukten har ökat dramatiskt under de senaste två decennierna liksom också kan redovisas för de samlade offentliga utgifternas andel av BNP. Detta framgår av tabell nr 1 med skatter och avgifter i procent av BNP till vänster och de samlade offentliga utgifterna i procent av BNP till höger.

Inom ramen för den offentliga sektorn har den kommunala konsumtionens andel ökat från 50 26 1960 till omkring 70 96 1980. Omräknat i antal anställda inom den kommunala sektorn så är ökningen betydande från ca 300 000 i början av 1960-talet till omkring en miljon 1980-1981. Den fria kommunala beskattningsrätten är ingen garant för självstyrelseprincipen. Därför får denna beskattningsrätt inte bli ett självändamål som det ibland hävdats i debatten utan måste sättas in som en del i den totala skatteproblematiken. Vi har en formell kommunal beskattningsrätt, men reellt är handlingsmöjligheterna mycket begränsade. Kostnadsutvecklingen för kommuner och landsting är så expansiv att årliga skattehöjningar på ca 50 öre för vardera kommun och landsting inte är något onormalt. Den sammanlagda genomsnittliga skattesatsen för hela den kommunala sektorn var 1960 14:63 kr. per skattekrona och har nu mer än fördubblats till årets siffra 29:55 kr. 1981. Medelutdebiteringens utveckling har varit under samma tidsperiod enbart för kommunerna 10:85 kr. 1960 till 15:63 kr. 1981 och för landstingen 4:38 kr. 1960 till 12:84 kr. 1981. Under senare år har en viss begränsning av den sammanlagda kommunala skatteutdebiteringen varit nödvändig, men något mera påtagligt resultat kan först noteras 1979 och sedan de följande två åren 1980 och 1981. Den kommunala skattexpansionen är på sikt helt orimlig samtidigt som utrymme saknats för nya reformer eller åtaganden, om inte betydande delar av den nuvarande verksamheten kan skalas bort. Samtidigt har både medborgarna och staten, i skön förening, ställt ökade krav på service från kommuner och landsting, men här tycks alltså en nödvändig förändring äntligen vara på gång.

Den senaste varianten har varit undertecknads överenskommelser mellan regeringen å ena sidan samt Kommunförbundet och Landstingsförbundet å den andra sidan. Denna form av överenskommelse under de senaste åren har som framgår av tabell nr 2 haft en dämpande effekt på själva skattehöjningen. Men samtidigt har det visat sig att man på den kommunala sektorn inte har lyckats med den serviceutbyggnad som ingått i överenskommelsen med regeringen, trots att detta varit en förutsättning för att staten skulle satsa de extra ekonomiska resurserna. Andra förslag som diskuterats med kombinerade begränsningsoch utjämningseffekter inbyggda i skattesystemet är obligatoriskt skattetak och regional skatteutjämning. Grundläggande måste vara att skatteuttaget ställs i relation till den servicenivå som erbjuds medborgarna i resp. område. Ett obligatoriskt skattetak kan snarare stimulera även lågskattekommuner liksom landsting att höja sin utdebitering till gränsen för det generella skattetaket utan att därför en nödvändig utjämning automatiskt kan ske mellan olika kommuner och landsting med skiftande skattekraftsförmåga och behov av service. Då är en samordnad statskommunal enhetsskatt med generella fördelningsprinciper ett mera intressant alternativ. Samhällsarbetet måste utgå från en totalsyn på statens, landstingens och kommunernas samlade ekonomi och skatter. Skatterna spelar en stor roll i konjunkturoch stabiliseringspolitiken. Inkomstfördelningen mellan olika grupper i samhället sker bl.a. med hjälp av skatterna. Skattepolitiken är avgörande för fördelningen av samhällets resurser på längre sikt mellan den privata och den offentliga sektorn. Olika nivåer på kommunalskatterna ger olika marginaleffekter för den totala inkomstskatten. På alla dessa områden påverkas utvecklingen av kommunalskatten. Det visar att riksdag och regering för att kunna besluta i viktiga samhällsekonomiska frågor också måste ha den kommunala beskattningen under kontroll. Detta talar för en samordning av den statliga och den kommunala beskattningen genom införande av en statskommunal enhetsskatt. Då inställer sig frågan om värdet av en helhetssyn på statens och kommunernas ekonomi och skatter jämfört med beskattningsrättens värde för den kommunala självstyrelsen. Avgörande för denna fråga är om fördelningen av enhetsskatten till landsting och kommuner utformas som en totalram för samtliga kommunala aktiviteter eller om fördelningen också skall innefatta styrning mellan olika kommunala ändamål. För den kommunala självstyrelsen är det nödvändigt att fördelningen av skattemedlen sker i form av en totalram. Denna generella fördelningsprincip bör baseras på ett visst krontal, som årligen beslutas per skattekrona med minst 100-procentig medelskattekraft för resp. kommun och landsting samt med bl.a. åldersstruktur och bebyggelsestruktur samt servicebehov och geografisk belägenhet invägda i själva fördelningssystemet. Det skulle i så fall betyda att den statliga styrningen för olika kommunala ändamål skulle komma att väsentligt minska i förhållande till vad som gäller f. n. Enligt vissa undersökningar är nämligen den kommunala verksamheten i dag till hela två tredjedelar i större eller mindre utsträckning styrd av staten. Detta är en ytterst allvarlig begränsning av den kommunala självstyrelsen. Dessa tvångsförhållanden är mera besvärande för den kommunala självstyrelsen än vad borttagandet av den numera ganska formella beskattningsrätten skulle vara. Från medborgarnas synpunkt är det den totala skattesatsen som är av störst intresse och inte den inbördes fördelningen av skatteuttaget på de olika beslutsnivåerna. Enhetsskattereformen möjliggör för statsmakten att genom riksdagen göra den nödvändiga samordningen av skattepolitiken och den totala inkomstutvecklingen för medborgarna i sin helhet i landet. Enligt självstyrelseprincipen svarar sedan kommuner och landsting var och en helt för sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som skatteutfallet ger tillsammans med övriga finansieringsmöjligheter som de själva har intresse för och möjlighet att utnyttja på resp. områden. Därför bör en helhetssyn på skattepolitiken numera vara viktigare för samhällsekonomin än vad den formella beskattningsrätten är för den kommunala självstyrelsen. Nödvändigt är då att ett förslag om borttagande av den kommunala beskattningsrätten och införande av en samordnad statskommunal enhetsskatt med generell ramfördelning av skattemedlen till landsting och kommuner kombineras med en kraftig minskning av den statliga styrningen av den kommunala verksamheten. Först då kommer den kommunala självstyrelsens principer till sin egen rätt, att i betydande frihet kunna prioritera, forma och besluta i förhållande till de politiska idéernas principiella inriktning och medborgarnas synpunkter, inom de givna generella ekonomiska ramarna för den egna kommunen eller det egna landstinget. På så sätt, herr talman, kan vi uppnå både en fungerande skattepolitik och en reell kommunal självstyrel 8e.

Herr talman! Under den allmänpolitiska debatt som nu går mot sitt slut har även jordoch skogsbrukets problem tagits upp i olika inlägg. Det är givetvis tillfredsställande att kunna konstatera detta, då dessa näringsgrenar fortfarande är viktiga inslag i vårt lands ekonomi och har stor betydelse för sysselsättningen i många delar av Sverige. Vi har i vårt land ett väl utvecklat och effektivt jordbruk som väl fyller sin huvudsakliga uppgift, att förse konsumenterna med högvärdiga livsmedel. Ingen kan bestrida eller bestrider värdet och behovet av detta. Problemet för lantbrukets utövare är nu att det ekonomiska utbytet starkt försämrats under de senaste åren. En av orsakerna till detta är att lantbruket genom en omfattande strukturomvandling och rationalisering blivit mycket kapitalkrävande. Det höga ränteläge som vi har fått under den senaste tiden har medfört att i första hand de lantbrukare som är nyetablerade eller som gjort stora investeringar under senare år med hjälp av lånat kapital har hamnat i ett mycket bekymmersamt läge. Detta problem observerades också vid den uppgörelse som träffades i samband med de justeringar inom jordbruksavtalets ram av produktpriserna som skett vid halvårsskiftet förra året. Av de medel som ställdes till jordbrukets förfogande avsattes då en särskild summa som skulle användas för att lätta räntebördan för de mest skuldsatta jordbrukarna. Enligt vad jag har erfarit har inte hela summan förbrukats under den tid som gått sedan den avsattes, och det torde alltså finnas möjligheter för regeringen att tämligen omgående lägga fram förslag som medger att man även fortsättningsvis kan vidta åtgärder av det här slaget. Jag tror att det är nödvändigt att så länge vi tvingas att leva med nuvarande höga ränteläge även i fortsättningen tillgripa liknande medel. Ett annat problem för jordoch skogsbrukarna är att de kraftigt höjda taxeringsvärden som kommer att bli följden av den nu pågående fastighetstaxeringen kan komma att försätta åtskilliga ägare av jordoch skogsfastigheter i en besvärlig ekonomisk situation. Detta kräver att reglerna för beskattningen av förmögenheter som är bundna i sådana fastigheter ändras. Regeringens löften om ett förslag i den riktningen motses alltså med stora förväntningar. Just nu pågår också överläggningar inför ett nytt jordbruksavtal, som skall avlösa det nu löpande vid halvårsskiftet i år. Jag anser för min del att det är absolut nödvändigt att vi i det nya avtalet har kvar en regel som ger jordbruket ett inflationsskydd. Jag vill påstå att detta är en förutsättning för ett bibehållet livskraftigt svenskt jordbruk. Skogen och det enskilda skogsbruket har i ännu högre grad varit föremål för politikers och andra experters och tyckares intresse under den senaste tiden. Från socialdemokraters och fackliga företrädares sida har framför allt de enskilda skogsägarna utsatts för hård kritik för bristande vilja att förse skogsindustrin med råvara. Gång på gång har man krävt tvångsåtgärder för att tvinga fram en ökad avverkning. Socialdemokraterna vägrar tydligen fortfarande att acceptera de utredningar som gjorts och som visar att vi avverkar vad den svenska skogen tål, utan att därför äventyra virkesproduktionen i framtiden. De tycks leva kvar i den uppfattning som rådde i början av 1970-talet, då man trodde att det år 1980 skulle vara möjligt att avverka 95 miljoner skogskubikmeter och att det därmed skulle finnas underlag för en betydligt utbyggd skogsindustri. Senare erfarenheter har lärt oss attt.o.m. det uttag på 75 miljoner skogskubikmeter som 1979 års riksdag tog som riktmärke för det framtida virkesuttaget kan bli svårt att nå i praktiken. Samtidigt som socialdemokraterna misstänkliggör skogsägarna och kräver tvångsåtgärder mot dem gör de själva stora insatser för att förhindra samma skogsägare att använda rationella och effektiva metoder i skogsbruket. Det är i dag mycket svårt att nå ett tillfredsställande resultat av planteringarna efter slutavverkning. Det enda effektiva medlet för att bekämpa snytbaggen är att doppa plantorna i DDT. Detta är dock förbjudet, och trots enträgna framställningar från skogsbrukets företrädare och krav i motioner här i riksdagen om dispens från detta förbud har detta vägrats, och i denna vägran har socialdemokraterna tagit mycket aktiv del. Lövinslaget i plantoch ungskogar är också orimligt stort, och problemet har ökat i oroväckande grad under de senaste åren. En orsak till detta är den minskning av kemisk lövbekämpning som skett. Förra året rådde helt förbud mot denna bekämpningsform. I valrörelsen 1979 stod socialdemokraternas partisekreterare Sten Andersson här ute på Sergels torg och lovade förbud mot alla kemiska medel i jordoch skogsbruk. Säkerligen hade inte partisekreteraren en aning om vad detta skulle få för konsekvenser för jordoch skogsbruket i vårt land och därmed även för vårt lands ekonomi. Man får verkligen hoppas att det förslag som den s.k. kemikalieutredningen lagt fram om att vi på nytt skall få bekämpa lövslyet med kemiska medel snabbt kommer att omsättas i praktiken. Ingen bestrider det svenska skogsbrukets stora betydelse för vårt välstånd. Socialdemokraterna bedrar sig dock allvarligt, när de tror sig genom tvång och restriktioner kunna påverka denna näring i riktning mot ett bättre resultat. Moderata samlingspartiet har hela tiden hävdat att både jordoch skogsbruk i vårt land inte gagnas av kortsiktiga politiska påfund. Tvärtom är det nödvändigt att vi politiker fattar beslut, som gör det möjligt för utövarna av dessa näringar att göra långsiktiga planeringar. Detta och en god lönsamhet ger jordoch skogsbrukets folk möjligheter att med tillförsikt se framtiden an, till glädje för alla samhällsgrupper i vårt land.

Herr talman! I den debatt som nu har pågått i ett par dagar har vi ganska ingående diskuterat Sveriges ekonomiska problem och problemen över huvud taget i olika delar av vårt land. Det här är ju mycket väsentliga och brännande problem, och det är mycket viktigt att vi antar den utmaning som den ekonomiska situationen innebär för oss här i riksdagen och på alla andra håll i landet. Men jag tycker ändå att det i slutet av den här långa debatten finns anledning att påminna om att vi faktiskt lever i ett ganska lyckligt och skyddat hörn av världen. Ser man bortom Sveriges gränser, upptäcker man ju att problemen i vår omvärld är av en storleksordning som ändå får många av de bekymmer som vi har diskuterat här i två dagar att framstå som betydligt lättare att lösa, även om de kräver kraftfulla insatser. Det är viktigt att vi inte låter de vardagsbekymmer som vi har att brottas med i Sverige leda till att vi glömmer de stora internationella problemen som på sikt innebär ett betydligt större hot mot vår välfärd och trygghet än vad underskott i statsbudget och handelsbalans just nu gör. Vad jag tänker på är t.ex. frågan om de naturresurser i världen som är en förutsättning för att vi skall kunna leva någorlunda gott i Sverige och i andra länder. Man har ju blivit verkligt medveten om att oljan, som ju är en mycket viktig råvara, kommer att sina inom loppet av några årtionden. Detta har medfört en febril verksamhet både i Sverige och i andra länder. Vi är emellertid inte lika medvetna om att detsamma gäller en lång rad andra råvaror som inte är förnybara. Det gäller flera mineral, t.ex. koppar, tenn, zink, bly och aluminium, som alla har det gemensamt att de kan komma att sina inom loppet av några årtionden, om det inte görs nya mycket stora fynd eller om vi inte lär oss att hushålla ordentligt. Vi har också frågan om jordens förmåga att producera de livsmedel och andra jordbruksprodukter som vi behöver. Här kan vi se hur grunden för vår existens faktiskt håller på att dras undan fötterna på oss utan att vi gör särskilt mycket åt det. Vi har f.n. en ökenutbredning i världen som innebär att mellan 5 och 7 miljoner hektar åkermark förvandlas till öken varje år. Det innebär att det varje år försvinner dubbelt så mycket åkermark från jorden som Sveriges sammanlagda åkerareal. Och väldigt litet görs åt detta. Trots att man med olika tekniska hjälpmedel försöker öka världens livsmedelsproduktion minskar härigenom ändå livsmedelsproduktionen i världen per invånare i snabb takt. Vi har redan i dag en världssvält, och det finns ingenting f. n. som tyder på att inte den kommer att bli mer omfattande för varje år som går — och det är väldigt litet som vi kan samla oss till att göra. Vi kan se ökenutbredningen och förstörelsen av vår produktionsförmåga som en del av en global miljöförstöring, som också innefattar växande luftföroreningar, som på sikt är ett hot mot vårt klimat och kan leda till väsentliga klimatförändringar. Enligt en del experter har vi redan fått de klimatförändringarna, och det skulle vara en orsak både till ökenutbredningen och till de stora översvämningskatastroferna i monsunområdena i världen på sistone. Den stora skövlingen av den tropiska regnskogen, t.ex. i Amazonområdet och i vissa delar av Asien, innebär att vi håller på att förstöra de områden där huvuddelen av allt syre på jorden produceras. Vilka konsekvenser det kommer att få vet vi först på lång sikt, men vi vet att skövlingen sker i fattiga länder, som känner sig tvingade att ta vara på de möjligheter de har att tjäna pengar och inte anser sig ha råd att tänka på syreförsörjningen åt de rika människorna i den rika världen på lång sikt. Vidare finns problemet med världsarbetslösheten. Vi är med all rätt bekymrade om arbetslösheten i vårt land skulle stiga alltför långt över 2 90. I ett globalt perspektiv har vi att göra med en arbetslöshet som omfattar ungefär hälften av den arbetsföra befolkningen, kanske mer. Och det finns också risk för att den arbetslösheten kommer att växa i rask takt, med hänsyn till den stora mängd ungdomar som finns i de allra flesta fattiga länder. Det innebär att de allra flesta människor som är barn och ungdomar i världen i dag aldrig någonsin kommer att få ett fast arbete utan tvingas dra sig fram i bästa fall på tillfälliga arbeten och på mer eller mindre laglig verksamhet av olika slag. Och vad det här betyder i form av sociala spänningar och hot om konflikter av olika slag i olika delar av världen kan vi ganska lätt föreställa oss. De här förhållandena har att göra med dels den ojämna ekonomiska utvecklingen i världen, dels den teknik som utvecklas i rika länder med brist på arbetskraft och sprids till de fattiga länderna — vilket alltså medför att man inte utnyttjar möjligheterna att sätta folk i jobb utan i stället utnyttjar maskiner som är illa anpassade till u-ländernas förutsättningar. Och vi har naturligtvis som det definitiva hotet i bakgrunden hotet om ett stort och omfattande krig. Det är sådant som vi inte särskilt gärna tänker på men som alltid är en realitet. Och vi skall vara på det klara med att det är just de ekonomiska orättvisorna, den stora misären, som kännetecknar större delen av den jord vi lever på, som också är den största risken för krigsutbrott. Vi kan redan i dag se att istort sett alla militära urladdningar sker i u-världen, och den största risken för en världsomfattande militär konflikt är att någon av de konflikter vi har bland de fattiga länderna skall sprida sig och bli världsomfattande. Den här typen av problem brukar vi gärna spara till de högtidliga sammanhangen och anse ligga ganska långt från den politiska vardag som vi måste brottas med — men egentligen är det faktiskt så, att de här problemen angår oss alla, även om vi lever i det lilla skyddade hörn av världen som heter Sverige. Grundförutsättningarna för hela mänsklighetens existens hotas faktiskt när världens möjligheter att producera livsmedel undergrävs, när världsarbetslösheten breder ut sig och de sociala spänningarna i världen ökar. Det är inte bara människorna i de fattiga länderna som lider av det, även om det är allvarligt nog, utan det här är någonting som angår oss var i världen vi än befinner oss. Ibland ligger det nära till hands att tycka att nu när vi har så dåligt med pengar i Sverige och när vi lånar så mycket utomlands osv., så borde vi verkligen trappa ned vår u-hjälp och inte satsa så mycket på de internatio nella frågorna. Det visar bara att vi inte riktigt har förmåga att se proportionerna på problemen eller att inse hur pass mycket mindre problemen är här hemma än våra problem ute i världen — de problem som vi har som en del av mänskligheten på det här jordklotet. Något av det allra viktigaste som ligger framför oss måste vara att vi försöker få till stånd en internationell kraftsamling för att kunna ta itu med den här typen av problem — resursproblemen, miljöproblemen, sysselsättningsproblemen i världen och i bakgrunden också krigshotet som lurar om vi misslyckas. Det här kräver svenska insatser och svensk opinionsbildning. Om vi aktivt skall kunna arbeta för att bekämpa de här problemen, så krävs det kanske också en bättre målinriktning när det gäller vår u-hjälp. I dag har vi ett bistånd som väldigt mycket har karaktären av samarbetsrelationer mellan Sverige och enskilda länder. Den u-landsdebatt som vi för i Sverige blir väldigt mycket en diskussion om olika länder. Vissa länder tycker vi om och dem skall vi hjälpa. Andra länder tycker vi inte om och dem skall vi inte hjälpa. Jag tror att det är mycket viktigare att vi framöver diskuterar vad det är för insatser vi skall använda våra biståndsresurser till och att vi frågar oss vad det är för problem i världen som vi skall lösa. Sedan tar vi reda på var i världen vi kan göra insatser för att lösa de problemen. Vid en sådan bedömning skall man utgå från vilka internationella problem det är som anses vara de viktigaste och de mest brännande. Sedan skall vi ställa oss frågan: Var har Sverige de bästa förutsättningarna att hjälpa? Var har vi de bästa förutsättningarna att hjälpa dels — naturligtvis — med hänsyn till de pengar som vi kan sätta av, dels med hänsyn till de resurser i form av kunnande, produktionsförmåga, teknisk kapacitet osv. som vi i Sverige kan ställa upp med när det gäller att angripa de här internationella problemen? Vad som behövs är alltså en svensk global utvecklingspolitik, som mindre handlar om olika typer av mottagarländer osv. och som mera handlar om en satsning på att angripa de stora, brännande internationella problemen. Lyckas vi inte angripa dem på sikt, lyckas vi inte vända den väldigt allvarliga situation som råder i en lång rad utvecklingsländer i världen, kommer vi att upptäcka att vår kamp för att göra det här samhället bättre, trivsammare och lyckligare att leva i på sikt är dömd att misslyckas. Vårt beroende av omvärlden kommer nämligen ständigt att slå tillbaka mot oss och göra våra egna begränsade insatser här hemma mer eller mindre meningslösa på sikt. Herr talman! Dessa frågor kommer vi att få tillfälle att återkomma till här i kammaren. Från centerhåll har väckts en motion som syftar till en mera målinriktad biståndspolitik, där vi just angriper de stora, globala problemen. I det sammanhanget kommer vi alltså att få möjlighet att ta ställning till i vilken utsträckning vi vill skapa förutsättningar för en sådan inriktning av den svenska utvecklingspolitiken. Men jag ville redan nu resa de här frågorna litet grand i perspektivet av den debatt som i övrigt har förts här i kammaren.

Fru talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig hur jag ser på vissa uttalanden av företagens intresseorganisationer. Frågorna lyder: 1. Hur ser statsministern på den av Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet bedrivna agitationen för en privatisering av den offentliga sektorn? 2. Hur ser statsministern på den särskilt av Industriförbundet bedrivna kampanjen mot välfärdspolitiken och trygghetssystemet? 3. Vill statsministern skarpt fördöma kampanjen mot riksdagen och mot det parlamentariska systemet? Under det senaste decenniet har en rad intresseorganisationer vidgat sin samhällsbevakning till att omfatta inte bara vad Carl-Henrik Hermansson kallar ”resp. organisationers speciella ämnesområden” utan också andra frågor. Vilken tyngd sådana inlägg får i debatten beror naturligtvis på om de uppfattas gjorda med någon speciell kompetens eller inte. Inte bara regering och riksdag utan också de flesta andra som tar del av detta slags partsinlaga gör säkert en avvägning med hänsyn till det. Samtidigt som jag konstaterar detta vill jag understryka vikten av att vi värnar om yttrandefriheten och den öppna debatten i det svenska samhället. Det måste gälla även när inläggen i debatten innefattar kritik av oss politiker och vårt arbete. Vad gäller Svenska arbetsgivareföreningens uttalanden om privatiseringen av den offentliga sektorn vill jag hänvisa till de uttalanden som jag gjorde i mitt anförande inför Svenska arbetsgivareföreningens kongress i slutet av november. Jag tillbakavisade då bl.a. kravet på en privatisering av sjukvården, eftersom detta med säkerhet skulle drabba svaga och utsatta 101 grupper i samhället.

Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret, även om jag måste uttrycka besvikelse över bristen på substans i det. Det är ett mycket allvarligt problem som tagits upp i interpellationen, och jag hade hoppats att statsministern skulle ge större uttryck för sin egen medvetenhet om just detta allvar. Det handlar nämligen inte bara om att — för att återge vad som sägs i interpellationssvaret — en rad intresseorganisationer vidgat sin samhällsbevakning under det senaste decenniet. Det handlar också om att de stora kapitalistiska företagen genom sina intresseorganisationer — framför allt Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund — under de senaste åren alltmera framträder som ett slags överparti till de borgerliga partierna och ger anvisningar om politiken. SAF-kongressen i november 1980 och den av Industriförbundet omkring senaste årsskiftet utgivna broschyren ”Så kan krisen lösas!” är aktuella exempel på denna tendens. I vår regeringsform heter det: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. —-—— Riksdagen är folkets främsta företrädare.” Grundlagen säger naturligtvis inte att åsiktsbildning utanför partierna och riksdagen skulle vara otillåten och olämplig. Tvärtom måste i alla stater fri diskussion och kritik vara förutsättningen för ett sunt politiskt liv, för demokrati och för utveckling. Men grundlagen säger självfallet heller inte att vissa grupper, organisationer eller personer i samhället i kraft av sin ekonomiska maktställning skall ha särskilda rättigheter när det gäller att bestämma den politiska utvecklingen. Alla medborgare skall tvärtom ha lika rättigheter. Det är detta en del av storbolagens direktörer inte tycks vilja acceptera. De kräver tvärtom särskilda rättigheter i kraft av sin ekonomiska makt. I Industriförbundets broschyr säger en av de intervjuade direktörerna: ”Det är ju trots allt vi som får skulden om produktionen och sysselsättningen minskar. Då kan det väl inte vara för mycket begärt att vi också skall få vara med och påverka utformningen av besluten. — —-—- ” Jo, men det får ju direktören, i de allmänna valen precis som alla andra medborgare. Men några särskilda rättigheter att påverka politiken skall han inte ha. Sådana anspråk på några slags korporativa rättigheter måste bestämt avvisas. Den andra sidan av denna agitation är skall mot politikerna och mot det parlamentariska systemet. Uttryck som förekommer i den anförda broschyren är ”röstköpsdemokrati”. Politikerna sägs ”snegla för mycket på de egna intressena”. ”Riksdagen framstår som allt mindre representativ för svenska folket”, säger chefen för ett stort svenskt företag. Men detta är något annat än ”kritik av oss politiker och vårt arbete”, som det sägs i interpellationssvaret. Det är en attack mot riksdagen och mot det parlamentariska systemet. Och jag anser denna attack inte mindre allvarlig därför att den förs ut av Industriförbundet, som är talesman och representant för det samlade svenska industrikapitalet. Detta kan rimligen inte vara något som Thorbjörn Fälldin ställer sig sympatiserande med. Jag har inte begärt att dessa åsikter hos Industriförbundets ledning skall tystas ned, som en moderat tidning påstått. Finns de är det tvärtom riktigt och bra att åsikterna kommer fram. Detta är alltså ingen fråga om yttrandefriheten, som det antyds i interpellationssvaret. Sådan skall också Industriförbundets direktörer ha, och deras omfattande affischkampanj visar att de också har de materiella medlen att utöva den. Vad jag begärt av statsministern är inte förbud utan ett politiskt ställningstagande. Jag är uppriktigt sagt förvånad om han inte använder tillfället för att fördöma sådana uttalanden som jag citerat ur Industriförbundets broschyr. Det övriga innehållet i den politiska kampanj som SAF och Industriförbundet bedriver är ju riktat mot vad som brukar kallas den offentliga sektorn. Jag vill hellre använda uttrycket våra sociala rättigheter, ty det är dem det handlar om. Man driver som bekant från arbetsköparna och storföretagen linjen dels att den offentliga sektorn skall skäras ned, dels att den skall, som det heter, privatiseras. Krav ställs på att olika nu offentliga verksamheter, däribland även daghem, skola och sjukvård, skall överlämnas till det privata kapitalet. Sjukvården och de övriga verksamheterna skall drivas kommersiellt. Det är två olika men samverkande metoder att komma åt de sociala rättigheter som det svenska folket tillkämpat sig genom hård kamp. Jag skall här inte utförligt ta upp de ekonomiska sammanhangen. De belystes också i den allmänpolitiska debatten, som vi nyss har genomkämpat. Det är annars lätt att visa att en utbyggnad av de verksamheter som här i landet hör till den offentliga sektorn varit och alltjämt är en nödvändig förutsättning för utveckling av industrin. Det är helt felaktigt att påstå att nedgången i Sverige i den industriella verksamheten beror på att den offentliga sektorn växt. En nedskärning av denna, som SAF och Industriförbundet kräver, kommer att leda till ökad arbetslöshet. Men det finns också en annan aspekt på frågan. Det handlar om en attack från storkapitalet mot de sociala rättigheter som folket tillkämpat sig. Dessa har lagfästs av stora majoriteter i riksdagen. Man kan därför inte se detta problem enbart ur ekonomisk synpunkt. Riksdagen och partierna har en skyldighet att försvara de sociala rättigheterna. Det är därför bra att statsministern tillbakavisar kravet på en privatisering av sjukvården. Men försvaret av de sociala rättigheterna måste ju också gälla andra områden. Jag vore därför tacksam om Thorbjörn Fälldin ville ge ett mera allmänt svar på frågan om hur han ser på den av SAF och Industriförbundet bedrivna agitationen för en privatisering av den offentliga sektorn. Jag saknar i interpellationssvaret också helt synpunkter på den kampanj som särskilt Industriförbundet bedriver mot välfärdspolitiken och trygghetssystemet. Det måste vara nödvändigt för statsministern att ta ställning till de långtgående krav som där ställs. syn på vissa uttalanden av företagens intresseorga
Fru talman! Jag tror att Carl-Henrik Hermansson måste medge att vi här i riksdagen får ta ställning till fråga för fråga när näringslivsorganisationer och andra organisationer inom olika områden av det svenska samhället yttrar sig. I fråga om Svenska arbetsgivareföreningens uttalanden har jag ändå redovisat min ståndpunkt i interpellationssvaret. Jag vill påminna Carl Henrik Hermansson om att jag gav de här beskeden i det tal jag höll när jag var gäst hos Svenska arbetsgivareföreningen. Det är alltså inte så att jag behöver någon uppmaning av Carl-Henrik Hermansson för att säga vad jag tycker i en sakfråga. Den delen av debatten kan vi därför lämna därhän. Jag tycker det är litet kusligt att höra C.-H. Hermansson föra debatten om det som är grundläggande i de västerländska demokratierna, nämligen den oinskränkta rätten att ge sin mening till känna. När jag använder ordet kusligt beror det på att Carl-Henrik Hermansson från sina utgångspunkter och med sina värderingar vill välja ut vissa grupper i samhället som på något sätt skulle få denna rätt begränsad. Carl-Henrik Hermansson beskyller mig för att inte ha gjort ett politiskt ställningstagande i denna fråga, men det är ju just det jag har gjort i mitt svar. Jag har gjort ett politiskt ställningstagande som inte är någon nyhet utan en fullständig självklarhet utifrån mina utgångspunkter, nämligen just detta att alla skall ha rätt att ge sin mening till känna. Detta ställningstagande har vi inte gjort i något slags passiv mening. Just för att öka de politiska partiernas möjligheter att föra den demokratiska debatten runt om i vårt land har vi ju aktivt gått in för att ge dem ett ekonomiskt stöd. Det stödet har alltså utgått från statsmakterna, och det har följts upp på landstingsplanet och på kommunalplanet. Därutöver har vi gått in med särskilda medel till dagspressen för att på det viset så långt som möjligt medverka till att vi får många röster i presskören. Jag tycker det är litet oroande att höra hur Carl-Henrik Hermansson diskuterar i denna fråga. Att låta alla ha rätten att ge sin mening till känna innebär inte att man för den skull accepterar alla de meningar som kommer till uttryck. Det är och förblir regeringens och riksdagens uppgift att på våra demokratiska grunder och efter denna helt öppna och fria demokratiska debatt ta ställning.

Fru talman! Jag är tvungen att konstatera att Thorbjörn Fälldin antingen inte vill läsa och höra vad jag har sagt eller att han medvetet vanställer vad jag har skrivit och sagt. Varken i min interpellation eller i det som jag har yttrat här finns någonting som på något sätt antyder att jag skulle vilja begränsa yttrandefriheten för någon grupp eller några personer i samhället. Detta är ett påhitt. Jag beklagar att statsministern, som brukar föra en saklig diskussion i frågorna, här har tagit upp de mest simpla argumenten ur vissa delar av den moderata pressen. Det är inte jag som har kritiserat det parlamentariska systemet, det är inte jag som har kallat den politiska ordning där Thorbjörn Fälldin är statens främste företrädare för röstköpsdemokrati. Det är inte heller jag som har sagt att riksdagen framstår som allt mindre representativ för svenska folket — det är Industriförbundets och storföretagens direktörer som har sagt detta. När jag begär ett politiskt ställningstagande mot denna agitation, väljer Thorbjörn Fälldin att i stället attackera mig. Varför vill inte Thorbjörn Fälldin kritisera de direktörer som bedriver denna kampanj mot det parlamentariska systemet? Thorbjörn Fälldin kan ju själv läsa de här uttalandena i den broschyr som Industriförbundet har skickat ut till alla riksdagsledamöter — med julhälsningar. Jag förmodar att också Thorbjörn Fälldin har erhållit den. Den diskussion som jag har velat föra handlar alltså inte om att någon vill inskränka rätten för någon grupp eller några personer i samhället att ge sin mening till känna. Vad jag har begärt av statsministern är alltså icke ett förbud utan ett politiskt ställningstagande i just denna fråga. Thorbjörn Fälldin väljer att ta ställning genom att kritisera den som har begärt hans ställningstagande, men han har inte ett ord att säga om den agitation som jag nämnt och som jag tycker det är nödvändigt att mycket hårt kritisera, just därför att den vänder sig mot vad Thorbjörn Fälldin själv säger att han vill försvara.

Fru talman! Vad som gav mig anledning att replikera till Carl-Henrik Hermansson som jag gjorde var att han i sin kommentar till mitt svar framhöll och påminde mig om vad som står i grundlagen om att riksdagen är folkets främsta företrädare osv. Han ville hävda att det är något slags motsatsförhållande mellan den omständigheten, fastslagen i grundlagen, och det förhållandet att det drivs kampanjer, att organisationer gör uttalanden. Och det var mot denna bakgrund, Carl-Henrik Hermansson, som jag fann anledning att säga det jag sade. Får jag då betona några saker som jag trodde hade framgått av det jag redan sagt. För det första tvekar jag inte att ge besked i sak, och jag upprepar att jag gjorde det direkt på Svenska arbetsgivareföreningens kongress. För det andra trodde jag att det var fullständigt självklart också för Carl-Henrik Hermansson att jag tar avstånd från varje angrepp på vårt parlamentariska system. Jag försökte t.o.m. i mitt förra anförande slå fast att det är ett värde i sig för vårt parlamentariska system att vi har en fri debatt. Därav följer inte att jag ansluter mig till ställningstaganden i sakfrågor som görsi denna debatt. Men därför att den ene eller den andre menar att den här regeringen för en felaktig politik kan jag inte se att det är ett angrepp på det parlamentariska systemet. Om de som har samma politiska uppfattning som herr Hermansson öser sin galla över den här regeringen och talar om hur syn på vissa uttalanden av företagens intresseorga oduglig den är, så måste också det få finnas med i debatten i Sverige. Vi skall inte ta ifrån någon den rätten, och om då Arbetsgivareföreningen eller Industriförbundet eller andra på sitt sätt kritiserar regeringen så skall vi också leva med det.

Varje angrepp på det parlamentariska systemet tillbakavisar vi, oavsett om det kommer från direktörer eller andra.

Fru talman! Thorbjörn Fälldin följer den strategi som folkpartiet och andra partier dragit upp— så snart den här regeringen attackeras i någon fråga flyr man över gränserna till utlandet och vill tala om något annat. Jag tror inte att det är en taktik som kommer att vara framgångsrik. Jag noterar med tillfredsställelse att statsministern nu säger vad jag ville att han skulle säga i sitt interpellationssvar, nämligen att han bestämt tar avstånd från varje angrepp på vårt parlamentariska system. Det är de angreppen jag har kritiserat. Det är de som återfinns i den här broschyren från Industriförbundet. Det handlar inte, Thorbjörn Fälldin, om rättigheten att ösa galla över regeringen. Att kritisera regeringen för en felaktig politik — det är ju inte detta man begränsar sig till. Jag har inte kritiserat vare sig direktörer eller andra för att de är kritiska mot den nuvarande regeringen. Det får de självfallet gärna vara, liksom de bör ha rätt att utöva kritik mot varje regering i vårt land, oavsett vilken partifärg den har. Vad jag har tagit upp och kritiserat är att de har gjort uttalanden i denna broschyr som vänder sig direkt mot just det parlamentariska systemet. Det är möjligt att de bara har gått för långt i sina uttalanden, att det är olycksfall i arbetet eller något sådant. I så fall borde de själva framträda och säga det. Men som detta material nu föreligger finns det en bestämd tendens i det, och det är den tendensen jag har velat varna för, och jag tror det är mycket viktigt att statsministern också uppmärksammar det. Därmed lämnar jag den delen av frågan. Det lönar sig inte för Thorbjörn Fälldin att försöka misstolka och falsifiera min ståndpunkt, som är helt klar. Jag har inte för ett ögonblick krävt några begränsningar av någon persons rätt att yttra sig. Det är inte det diskussionen handlar om. Men den andra delen av den här saken, där Thorbjörn Fälldin säger att han gärna vill ta ställning i sak, föranleder några kommentarer. Jag är tvungen att läsa upp några av de här direktörsintervjuerna. Jag hinner inte fullfölja det i detta inlägg, men jag skall be att få återkomma. Jag skall emellertid ta ett av uttalandena i broschyren. I en intervju sägs det att det ligger silikoscdamm — som bekant sjukdomsalstrande och dödande — över Sverige, och det exemplifieras så här: Tänk bara på prisregleringen, stödpolitiken, jämlikheten, sjukförsäkringssystemet, AMS-utbildningen osv. Detta betecknas alltså som sjukdomsalstrande. Hur ser statsministern på sådana uttalanden i sakfrågor? Det handlar inte om deras rätt att uttrycka det, det handlar om den politiska värderingen av den kampanj som bedrivs i dessa sakfrågor.

Fru talman! Beträffande själva sakdebatten, Carl-Henrik Hermansson, var vi överens om att vi fick föra den i fråga efter fråga. Jag vet nu inte hur många områden det var som Carl-Henrik Hermansson räknade upp.

Nog om det!

Det är så självklart just därför att vi aktivt medverkade till att den grundlag vi har fick sin nuvarande utformning, där det sägs att riksdagen är folkets främsta företrädare. Detta skall inte Carl-Henrik Hermansson inkassera som något resultat av denna debatt. Det har funnits med i min politiska uppfattning alltsedan jag började arbeta inom politiken.
Fru talman! Det är ur flera synpunkter en av de märkligaste interpellationer vi haft i denna kammare som nu ligger framför oss. I den begärs att statsministern skall kommentera vissa privata organisationers verksamhet, då de enligt interpellanten, Carl-Henrik Hermansson, inte begränsat sig till sina speciella ämnesområden — det är vad som står i interpellationen. Vidare kräver herr Hermansson att statsministern skarpt skall fördöma deras verksamhet. Eftersom uttalandena sägs ha innehållit kritik mot politiker sägs de gränsa till den agitation som bedrivs av fascistiska krafter — så står det också i interpellationen. Man måste konstatera att kammaren visat en oerhörd välvilja mot Carl-Henrik Hermansson genom att tillåta framställandet av denna interpellation, som ju uppenbarligen inte faller inom riksdagens verksamhetsoch kompetensområde. Likaså har statsministern varit mycket vänlig, då han trots detta besvarat interpellationen och klätt sin svidande kritik av den i en mycket försiktig språkskrud. Antag att herr Hermansson för några år sedan, då Olof Palme var syn på vissa uttalanden av företagens intresseorga statsminister, interpellerat honom om huruvida han inte ville skarpt fördöma LO och TCO för att dessa organisationer inte begränsat sig till sina speciella ämnesområden utan yttrat sig om de mest skilda frågor, t.ex. abortfrågan. Man kan fråga sig om det över huvud taget finns någon fråga där LO och TCO inte anser sig ha kompetens och skyldighet att yttra sig. Jag förmodar att Olof Palme skulle ha svarat som han gjorde i en kammardebatt häromdagen: Vet hut. Ändå hade en sådan fråga varit mycket relevantare än när det gäller SAF och Industriförbundet. Både LO och i viss utsträckning TCO driver nämligen en intensiv politisk propaganda i socialdemokratins tjänst, trots att vi vet att omkring 30 26 av LO:s medlemmar och åtminstone 50 96 av TCO:s bekänner sig till andra politiska meningsriktningar än socialdemokratin. Härtill kommer att man i stor utsträckning utnyttjar statsmedel för denna verksamhet. Jag tänker exempelvis på informationsmedel från SIDA som används för att trycka broschyrer där svenska företag utmålas som blodsugare. Mest betänkligt är emellertid, som statsministern också påpekat, Carl Henrik Hermanssons logik att kritik mot olika politiska beslut skulle vara en kampanj ”mot det parlamentariska systemet” och därför fascistiskt och att den borde fördömas, dvs. förbjudas — det måste vara det yttersta syftet med herr Hermanssons krav. Det sveper en iskall vind från öster över kammaren när man hör sådana tankegångar. Den polska regeringen kräver ju också i dessa dagar att fackföreningen Solidaritet inte skall få befatta sig med något som skulle kunna betecknas som politik. Jag läser i en i Moskva utgiven informationsskrift eller kanske propagandaskrift att rättigheten att uttrycka sin uppfattning om alla frågor beträffande staten och samhället garanteras av artikel 125 i den sovjetryska grundlagen. Att använda denna rättighet sägs vara inte blott en rättighet utan även en skyldighet för varje sovjetmedborgare. Det tråkiga är bara att när så görs stämplas det som antisovjetisk verksamhet, och straffet blir normalt några års straffarbete eller i mycket lindriga fall, som beträffande Sacharov, förvisning på obestämd tid till Sibirien. Det är nog bara en kommunist som skulle kunna framställa en interpellation av det slag vi här i dag ser exempel på, men jag hade sanningen att säga inte trott att en man som herr Hermansson skulle göra det. Vad beträffar herr Hermanssons försök att göra en distinktion mellan ett fördömande av dessa uttalanden och krav på förbud och hans åsikt att detta skulle ligga inom kammarens verksamhetsområde skulle jag vilja citera det kända yttrandet av Charles Lindleys fru, som hon fällde en gång då han gjort någon dumhet och ville försvara sig: ”Försvara dig inte, Charles. Du gör bara saken värre.” Jag förmodar att herr Hermansson nu, om han inte föredrar att tiga, kommer att gå upp och säga att jag är köpt av storkapitalet. Ty det är ju så veven brukar dras inom kommunistiska partier världen över. Argumentationen blir ju så mycket enklare då.

Fru talman! Jag tror inte att herr Siegbahns inlägg på något sätt förstärker statsministerns argumentation. Jag vill återgå till det jag talade om i min föregående replik till statsministern och fästa uppmärksamheten på ytterligare några av de uttalanden som finns i Industriförbundets broschyr, som alla riksdagsledamöter som bekant har. En annan direktör än den jag förut citerade — chef för ett företag som till hälften ägs av staten — säger bl.a. att det är en skam att goda resurser utnyttjar pappaledigheten. Jag förmodar att han i det avseendet tänker på en bestämd generaldirektör. Om kärnkraften säger han: ”Även kärnkraften måste byggas ut. Politikerna får finna sig i att tänka om. Vi har inte råd att följa resultatet från folkomröstningen.” Jag ifrågasätter inte denne direktörs rättighet att göra detta yttrande eller att driva denna agitation, men jag tycker att det är intressant att studera det politiska innehållet i argumentationen. En tredje direktör vill avskaffa den fulla sysselsättningens politik. Han har tyvärr redan blivit bönhörd. Han fortsätter: ”Svensken har helt enkelt blivit likgiltig inför det mesta. Någon har sagt att välfärdssystemet leder till likgiltighet, självbelåtenhet. Jag tror det är sant.” Jag vet inte om sådana inlägg är gjorda med någon speciell kompetens, för att citera ett uttryck i interpellationssvaret. Men jag vet att dessa direktörer är chefer för några av våra största företag, och jag vet att Industriförbundet sprider deras agitation i en landsomfattande kampanj. Det är den företeelsen jag tagit upp och bett statsministern ta politisk ställning till. Jag beklagar att statsministerns svar i vissa avseenden blivit så undvikande. Jag anser nämligen att denna kampanj från SAF och Industriförbundet måste mötas av en politisk motagitation. Denna måste, för att bli effektiv, stödjas av så breda politiska krafter som möjligt. Det är det politiska innehållet i dessa frågor. Så till några av de senaste inläggen i vår debatt. Ja, Thorbjörn Fälldin, jag anser det också självklart att statsministern och ledaren för centerpartiet tar avstånd från angreppen på det parlamentariska systemet. Det är alldeles självklart! Men vad jag begärde var att Thorbjörn Fälldin skulle ta avstånd från dessa speciella angrepp på det parlamentariska systemet som storbolagens direktörer gör. Det var det min fråga gällde. Vad beträffar herr Siegbahns inlägg, så handlar detta inte, som jag tidigare förklarat — jag trodde herr Siegbahn hade hört det —, om rätten att driva propaganda. Hela jämförelsen med TCO och LO är därför helt poänglös. Jag har inte bestridit Industriförbundets och Arbetsgivareföreningens rätt att driva politisk propaganda. Det skulle f. ö. inte löna sig särskilt mycket för mig att bestrida den rätten, om jag skulle inta den galna ståndpunkten. Vad det handlar om är att jag har kritiserat att man i sina uttalanden fördömer vårt parlamentariska system. Det handlar alltså inte om kritik av de enskilda besluten — herrarna kunde ju ta och läsa broschyren ordentligt — utan det är uttalanden som ifrågasätter vårt politiska system. Det är det jag har velat att syn på vissa uttalanden av företagens intresseorga statsministern skall ta avstånd från. Det är den delen av saken det gäller. Man skall inte blanda ihop det med direktörernas allmänna kritik av den offentliga sektorn — det är en annan fråga. Jag har heller inte tagit upp någon fråga om förbud. Det är ett försök att fullständigt vanställa min ståndpunkt när man säger att fördöma är detsamma som att förbjuda. Så fort en politiker framträder i Sverige och fördömer någon företeelse, innebär det då att han vill förbjuda den? Det är fullständigt barockt att dra en sådan slutsats och göra ett sådant påstående. Jag konstaterar att det tydligen är en mycket öm tå jag trampat på när jag tagit upp direktörernas agitation.

Fru talman! Carl-Henrik Hermansson kommer inte till någon slutsats om vad han egentligen är ute efter med sin interpellation. Med anledning av det Bo Siegbahn sade vill jag helt kort säga att jag tycker att vi i demokratins intresse skall visa sådan generositet att även sådana här saker skall kunna diskuteras i Sveriges riksdag. Jag vill rent allmänt säga till Carl-Henrik Hermansson att han på ett helt annat sätt än jag läst på och blivit uppdaterad om vad den ene eller andre direktören sagt här eller där. Jag kan bara konstatera detta. Jag lägger ner huvuddelen av min tid på att försöka få fram konkreta politiska lösningar med hjälp av det beslutsunderlag som finns tillgängligt, med hjälp av vad organisationer i hela samhället har sagt i remissyttranden osv. Det är fullständigt orimligt - medge det Carl-Henrik Hermansson -— att först ställa en interpellation där det finns två huvudfrågor och sedan, i följddebatten, ställa fråga efter fråga och begära att jag eller andra statsråd skall svara på dem. Det tror jag är en sak i riksdagsarbetet som får tas under övervägande. Två huvudfrågor ställdes. Den första gällde yttrandefriheten. Där har jag gett besked om hur viktigt det är att denna rätt får vara fullständigt oinskränkt. Jag har lämnat beskedet att vi, eftersom det kan vara skillnader i ekonomiska förutsättningar, går in och ger stöd till dagspressen. I den andra frågan, om hur jag ser på privatiseringen av den offentliga sektorn, tog jag ett exempel på vad en sådan utveckling skulle leda till inom sjukvården. Vi har i dag, när samhället har ansvaret, svårigheter att rekrytera läkare till glesbygder och andra områden. Det visar vilket resultat vi skulle få om vi gjorde sjukvården beroende av marknadens krafter. Det beskedet har jag lämnat. Jag har därmed visat att min inställning till de rättigheter som varje människa har i samhället är, att vi politiker måste ta ansvaret för att de blir meningsfulla. Jag har, Carl-Henrik Hermansson, lämnat svar på de två huvudfrågor som framställdes i interpellationen, och därmed är debatten för min del avslutad.

Fru talman! Statsministern sade att man i den här kammaren kan diskutera Fredagen den mycket fritt och allmänt och det håller jag helt med honom om. 6 februari 1981 Det är fullständigt självklart att vi, om vi i en debatt om sjukvården osv. vill diskutera vad den ena eller andra organisationen har sagt, också gör det. Man kan föra en diskussion om vad Arbetsgivareföreningen säger och framhålla att man inte har samma uppfattning eller om vad Villaägareförbundet säger, vilket vi kanske instämmer i. Vad LO tycker framstår många gånger klarare än vad Arbetsgivareföreningen anser, eftersom det här i riksdagen sitter åtminstone ett 20-tal framstående representanter för LO med dess ordförande i spetsen. Det var emellertid inte det som jag diskuterade, utan jag menar att om vi — som herr Hermansson gör — skulle ha för vana att interpellera statsministern så fort en organisation har sagt någonting som inte passar oss, skulle vi hamna i en helt omöjlig situation. Det har statsministern också gett uttryck för när han sade att han inte diskuterar sakfrågorna utan att de får tas upp i ett annat sammanhang. Vad han vill diskutera — och det är riktigt — är principerna: Skall en organisation ha rätt att yttra sig i olika frågor? Eller kan detta, som herr Hermansson påstår, sägas vara fascistiskt? Det är i det sammanhanget som jag vill ha en stor diskussion. Jag anser fortfarande att interpellationer av det här slaget icke bör få framställas i kammaren. En debatt om vad olika organisationer tycker bör enligt min mening föras när man diskuterar sakfrågan — något som vi alltså inte gör här i dag. Sedan säger herr Hermansson i en uppehållande försvarsstrid för sin märkliga interpellation att han inte alls är ute efter att kväsa det fria ordet — men det är han visst. Han säger att Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund inte har begränsat sig till sina resp. organisationers speciella ämnesområden, utan att deras uttalanden under de senaste åren har kommit att gälla praktiskt taget hela det politiska fältet. Det måste av varje vettig tolkare uppfattas så, att han anser att organisationerna inte skall yttra sig om annat än det som de har speciell kompetens att uttala sig om. Annars skulle herr Hermansson inte ha uttalat sig som han gjort. Herr Hermansson talar väl isina interpellationer inte rakt ut i luften. Det måste väl finnas en tankegång bakom det hela. Så fort kritik riktas mot något förhållande svarar herr Hermansson naturligtvis i överensstämmelse med god marxistisk teknik: Detta är kritik mot parlamentarismen. Statsministern har mycket skickligare än jag kan göra det redan kritiserat den här tekniken. Det är ju så att man, om man säger att en arbetargrupp i sin tidning i något sammanhang har uttalat sig olämpligt, ögonblickligen svarar att vederbörande är mot arbetarrörelsen eller i varje fall mot LO. Sedan skärper man tonen och menar att motståndet gäller arbetarrörelsen som sådan. Men den tekniken tycker jag att vi skulle kunna vara befriade från här i kammaren. Sedan kan man naturligtvis diskutera om inte ett skarpt fördömande av landets statsminister skall betraktas som ett försök till förbud. Jag vill då 111 återigen anknyta till de politiska förhållandena österut. Herr Hermanssons uttalande är ett typiskt utflöde av den förbudsmentalitet och den strypning av det fria ordet som vi vet existerar i full omfattning längre österut. Det är alltså ett sätt att resonera på, men som vi kanske inte borde ha här i kammaren. Slutligen: Hur skulle det se ut om på detta sätt varje yttrande från Villaägareförbundet, Kennelklubben osv. föranledde en interpellation till statsministern med begäran om att han skulle yttra sig om vad de har sagt i olika frågor? Det är alltså ett arbetssätt som är främmande och omöjligt för riksdagen.

Fru talman! Herr Siegbahn uppvisar här konststycket att efter en dubbelvolt slå en fullkomlig knut på sig själv. Dels anklagar han mig för att vilja inskränka yttrandefriheten, dels vill han bestämma vad som skall få diskuteras och inte diskuteras i Sveriges riksdag. Vem är det som hotar yttrandefriheten, herr Siegbahn? Jag har naturligtvis förståelse för att Thorbjörn Fälldin som statsminister inte hinner läsa allt vad som skrivs och skickas ut. Jag vet också att statsministern har varit mycket upptagen under den senaste tiden av regeringens nya besparingsprogram, och jag har förståelse för det. Men jag vill i varje fall som kvällsläsning för statsministern rekommendera den skrift som jag direkt nämnde i min interpellation.

Den måste ju vara i varje fall ett hinder för honom att förverkliga den politik som han givit uttryck för. Det finns alltså ett sådant starkt motstånd i ekonomiskt mycket tongivande kretsar, och jag menar att Thorbjörn Fälldin inte skall underskatta denna kampanj. Det är nämligen en kampanj som jag här har tagit upp och talat om — inte enstaka yttranden av personer eller något sådant utan en mycket medveten och välorganiserad kampanj, som har pågått under flera år. Miljoner kronor och många personer sätts in på uppgiften att bedriva den, och den kommer att fortsätta. Det är det som gör att jag ansåg det angeläget att ta upp denna fråga i riksdagen. Jag menar att detta självfallet är frågor som riksdagen har rätt att diskutera. Det är vår skyldighet att försvara den offentliga sektorn och de sociala rättigheterna, på samma sätt som vi försvarar det parlamentariska systemet. När de bägge sakerna attackeras skall vi självfallet kunna ta upp frågan här i riksdagen och diskutera den. Om vi inte gjorde det, skulle vi svika vår skyldighet mot våra väljare och mot det svenska folket.

Fru talman! Anna Eliasson har frågat mig när jag beräknar att förslag kan framläggas för riksdagen om ett slopande av tillståndstvånget för gatumusik. Efter riksdagens begäran om en översyn av bestämmelserna om tillståndstvång för gatumusik har regeringen uppdragit åt ordningsstadgeutredningen att överväga frågan. Det är en tekniskt sett ganska komplicerad fråga. En svårighet är gränsdragningen mellan tillställningar som regleras i allmänna ordningsstadgan och sammankomster som regleras i lagen om allmänna sammankomster. Sedan riksdagen begärde översynen har vissa ändringar företagits i dessa författningar. Ändringarna har samband med att grundlagsskyddet för mötesfriheten fr.o.m. den 1 januari 1977 utvidgades till'att omfatta också sammankomster för framförande av konstnärliga verk. Frågan berörs också av yttrandefrihetsutredningens pågående arbete. Jag har från ordningsstadgeutredningen inhämtat att den avser att under detta år lämna ett delbetänkande som behandlar bl.a. frågan om tillståndstvånget för gatumusik. Efter sedvanlig remissbehandling och beredning kan förslag därefter läggas fram till riksdagen.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Regeringen och kommunministern har som bekant ambitionen att på alla områden bekämpa krångel och byråkrati. Åtskilligt har skett under senare år som visar att regeringens vilja och ansträngningar att nå resultat i det avseendet också har burit frukt. Men för dem som har väntat på att det skall bli ett slut på det krångel som reglerna för gatumusik innebär för såväl musiker som ordningsmakt har det varit lång tids väntan. Det är nu sex år sedan som jag tillsammans med ett par partikamrater här i riksdagen begärde att tillstånd inte generellt skall krävas för utövande av gatumusik. Civilutskottet, som behandlade vår motion, delade vår allmänna uppfattning, och en enhällig riksdag uttalade sig för en översyn av bestämmelserna. Vad har hänt sedan dess? Ja, i januari 1977 tillsattes en utredning, vilket kommunministern också nämner i sitt svar, och ett delbetänkande som rör denna fråga är tydligen att vänta i år. Under dessa sex år har krånglet kring tillämpningen av de nuvarande bestämmelserna fortsatt att väcka åtskillig irritation hos såväl musikanter som allmänhet och ordningsmakt. Att det skett vissa ändringar i författningarna sedan 1975 har inte inneburit någon påtaglig förbättring i det avseendet. För de flesta är det uppenbart att polisen har viktigare uppgifter att syssla med än att försöka avkräva gatumusikanter tillståndsansökningar fem dagar innan musikanterna avser att uppträda på gator och torg. Beroende på syfte och publiktillströmning kan uppträdandet betraktas som en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst — och för offentlig tillställning råder inte samma rättsskydd exempelvis som för allmän sammankomst. De regler polisen har att gå efter finns att hitta dels i lagen om allmänna sammankomster, dels i allmänna ordningsstadgan, dels också i lokala ordningsstadgor. Att tillämpa dessa regler är inte lätt. Av ett tidningsreportage i förra veckan att döma anser också en ansvarig för tillståndsgivningen i Stockholm att det är något av det snårigaste som Vår Herre kunde ha hittat på. I Göteborg försöker man nu från kommunens sida att få en rätsida på det här. Fru talman! Det måste nu bli en ändring, så att det generella tillståndstvånget för gatumusik slopas. Inskränkningar i möjligheten att utöva gatumusik bör bara få göras i den mån de motiveras av särskilda ordningsskäl o.d. Och jag vill fråga: Skall kommunministerns svar tolkas som att kommunministern delar denna grundinställning och planerar att snarast under innevarande år söka lägga fram förslag för riksdagen i denna riktning?
Fru talman! Jag förstår att Anna Eliasson m.fl. tycker att lång tid har gått sedan den här frågan behandlades av riksdagen.

Jag vill som besked till Anna Eliasson, när det gäller hennes senaste fråga, säga att jag förväntar att utredningen skall komma med förslag som är möjliga att lägga som grund på ett sådant sätt att vi kan minska krånglet och ha en öppnare tillämpning av de här tillstånden än som nu är fallet.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunministern för den kompletteringen till svaret. Kommunministern har här uttalat att han fäster stort avseende vid att man också på detta område kan åstadkomma förenklingar. Det är enligt min mening angeläget att vi kan få bort krånglet med de nuvarande bestämmelserna. Det väcker — som jag berört i mitt tidigare inlägg — irritation, men det kostar också åtskilligt för vårt samhälle att upprätthålla det här systemet. Efter de uttalanden som kommunministern nu har gjort förväntar jag mig att vi snart här i riksdagen kommer att få ett förslag om att det allmänna tillståndstvånget för gatumusik skall slopas.

Fru talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som förhindrar att svenska kyrkan upplåter kyrkorum för sammanslutningar som driver en mot kristendomen stridande lära. Frågan om upplåtande av kyrkor har till en del reglerats genom lagen om upplåtande av kyrkorum i vissa fall. Enligt den ankommer det på kyrkorådet i församlingen att besluta om att ett kyrkorum, som har invigts för svenska kyrkans gudstjänst och som vårdas av församlingen, tillfälligt får upplåtas för annat ändamål än gudstjänst och därmed jämförlig förrättning. Lagen anger vissa villkor för att en sådan upplåtelse skall få ske. Bl. a. får den inte innebära något som strider mot kyrkorummets helgd eller kyrkans ordning. Ett kyrkoråds beslut att upplåta kyrkan kan överklagas hos domkapitlet, som har sista ordet i frågan. Kyrkorådet kan delegera sin beslutanderätt till kyrkoherden eller till en avdelning av kyrkorådet, i vilken kyrkoherden ingår. I lagen om jordfästning m.m. finns en bestämmelse om att kyrkorummet kan upplåtas för jordfästning i annan ordning än svenska kyrkans, om det finns särskilda skäl. I övrigt finns det inga bestämmelser när det gäller kyrkans upplåtande för gudstjänst eller därmed jämförlig förrättning. Av hävd och allmänt erkänd sedvänja har det ansetts ankomma på ”pastor”, dvs. församlingens kyrkoherde, att disponera över kyrkan för gudstjänständamål. I detta avseende innebar inte 1963 års lag att man införde någon ny ordning. Det har också ansetts att kyrkoherdens beslut i ett sådant ärende kan överklagas till domkapitlet. Jag vill emellertid erinra om att 1979 års kyrkomöte har anhållit hos regeringen om utredning och förslag till lagstiftning i frågan. Kyrkomötet önskar att beslutanderätten i fråga om upplåtelse av kyrka — även för gudstjänst eller förrättning — i princip skall tillkomma församlingens kyrkoråd. Frågan utreds f. n. inom kvinnoprästutredningen med sikte på att förslag i ämnet skall kunna föreläggas ett kyrkomöte nästa år. Slutligen kan nämnas, att ansvaret för vad som förekommer och sägs inom ramen för församlingens gudstjänster vilar på den präst som förrättar gudstjänsten och i sista hand på kyrkoherden, som har det övergripande ansvaret för församlingsvården. Om prästerna brister i sitt ämbetsansvar kan biskopen och domkapitlet som överordnade myndigheter ingripa och eventuellt utöva sin disciplinära befogenhet. När kvinnoprästutredningen inom kort har avgett förslag till bestämmelser om kyrkornas upplåtande kommer frågan att prövas av regeringen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till frågan är de uppmärksammade arrangemang som ägt rum i Storkyrkan i Stockholm, där pastor primarius använder kyrkan för olika typer av ”temadagar”. Vid ett av dessa tillfällen fick stjärntydare och astrologer fritt breda ut sig med sitt budskap. Häromdagen var temat ”Spiritualism och parapsykologi”. Temadagens rubrik var ”Livet efter detta”. Om man tar del av prästdebatten får man en känsla av att Storkyrkan blivit, som Svenska Dagbladet uttrycker det, ”en studio för jippon med vag kyrklig anknytning”. Jag tycker i och för sig att de ansträngningar som gjorts från kyrkligt håll under senare år att popularisera kyrkans budskap är välkomna. Men det är uppenbart att det finns själavårdare som gått alldeles för långt i denna strävan. När man — som i de av mig relaterade fallen — försöker popularisera allvarliga ämnen som gäller frågor om liv och död och därmed tror sig kunna tillmötesgå sökare i andliga frågor, förstår jag att kyrkans folk blir bekymrade och upprörda. I en av våra största dagstidningar får man läsa: ”Debatt i Storkyrkan om vad som händer när vi dör — själen lär väga 21 gram.” Ja — man kan naturligtvis invända att rubriksättaren försöker förlöjliga den här typen av debatter. Men, fru talman, det är illa nog att man får intrycket att svenska kyrkorum, i det här fallet Storkyrkan, blivit en tummelplats där villolärare torgför sina budskap. Det är ett faktum att kyrkofolket i stort är bekymrade, känner oro och upplever det som stötande att kyrkor upplåts till grupper som har en mot kristendomen negativ inställning. Kyrkobesökare kommer till templet för att lyssna till kristen förkunnelse — inte för att ta del av vidskepelse och komma i kontakt med personer som man brukar kalla för falska profeter. Det hade varit välgörande, om kyrkoministern hade slagit fast att dessa borde utvisas ur templet. Men det gör inte kyrkoministern. Han menar att ansvaret åvilar kyrkan. Nu föreligger det ett samband mellan svenska kyrkan och staten. Så länge detta samband finns anser jag att regering och riksdag skall se till att kyrkan håller sig till den evangelisk-lutherska läran. Om inte statsrådet vill eller kan påverka kyrkans verksamhet, får jag då fråga statsrådet: Anser kyrkoministern att Storkyrkan i Stockholm, som är en rikshelgedom, bör upplåtas till grupper som är motståndare till svenska kyrkans tro och verksamhet?
Fru talman! Jag vill erinra om var ansvaret ligger i den utövning som det här är fråga om. Jag har ingen anledning att göra annat än att hänvisa till det svar som jag har gett på frågan. Det är självfallet viktigt att man på detta område får regler som gör inflytandet större för den instans med lekmannainslag som ändå har och skall ha ansvaret för kyrkans verksamhet. Det är precis vad kyrkomötet har beställt, och det är involverat i utredningens överväganden. Självfallet kan jag inte ge något besked när det gäller den sista av Filip Fridolfssons framställda frågor. Det skulle, med hänvisning till gällande regler på detta område, vara felaktigt av mig att göra det.

Fru talman! Får jag tillägga att jag inte anser att det är fel att svenska Fredagen den kyrkan tar en debatt med spiritualister och andra — visst inte. Kyrkans uppgift — & februari 1981 är ju att med sitt budskap påverka människor. Och det är inte fel att kyrkan för att vinna framgång tar strid med krafter som man brukar kalla ondskans andemakter. Felet — enligt mitt sätt att se — är att man öppnar kyrkans portar för dessa grupper och i kyrkans andaktslolaker låter dem ohämmat propagera för sina läror. Det är detta som skapar splittring. Kyrkan kan ta strid med dessa krafter på gator och torg eller i neutrala lokaler. I slutklämmen i det långa och uttömmande svaret — jag har aldrig tidigare fått ett så långt och bra svar — viker sig kyrkoministern. I svaret står nämligen att gudstjänstlokaler kan upplåtas till andra ändamål än gudstjänster, om upplåtelsen inte innebär ”något som strider mot kyrkorummets helgd eller kyrkans ordning”. Anser ändå inte kyrkoministern att ett öppnande av kyrkoportarna för spiritualister och andra grupper av liknande karaktär strider mot kyrkorummets helgd och kyrkans ordning?
Fru talman! Eftersom det i denna fråga ligger en anmälan hos domkapitlet , som skall pröva ärendet i den del som Filip Fridolfsson har tagit upp, skulle det vara felaktigt av mig att i detta läge ge någon mening till känna.

Fru talman! Märta Fredrikson har frågat statsrådet Söder vilka initiativ regeringen avser att vidta för att åstadkomma ett nordiskt samarbete med rapportering vid transporter av olja och kemikalier. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det förekommer redan ett omfattande samarbete mellan de nordiska länderna både i fråga om åtgärder för att förebygga oljeutsläpp till sjöss och för att bekämpa sådana utsläpp. Grunden för det nordiska samarbetet är en likartad syn på miljöskyddsfrågorna. De nordiska länderna svarar emellertid bara för en del av sjöfarten i våra farvatten. Det fordras därför en betydligt vidare internationell samverkan än vad som kan åstadkommas inom ramen för ett nordiskt samarbete om åtgärderna skall få mer än begränsade effekter. Ett omfattande internationellt samarbete är sålunda en förutsättning för att rapporteringssystem för fartyg med last av olja och kemikalier skall bli effektiva. Östersjöstaterna har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 1981 bygga ut det rapporteringssystem som redan tillämpas i Stora Bält med stöd av en internationell överenskommelse inom FN:s fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor . Det utbyggda systemet täcker hela Östersjöområdet, i väster upp till linjen Skagen-Göteborg, och omfattar lastade oljetankfartyg på 117 20 000 bruttoton och mer samt lastade kemikalietankfartyg och gastankfartyg på 1600 bruttoton och mer. När det gäller kemikalietankfartygen omfattas de av rapporteringssystemet, om de för last av vissa särskilt farliga kemikalier. Rapporter skall lämnas av fartygen bl.a. när de kommer in i Östersjöområdet, när de lämnar det och när de passerar andra rapporteringslinjer som har dragits upp i området. Vid inpassering i Östersjöområdet skall uppgift lämnas om bl.a. lastens typ och storlek. Östersjöstaterna har begärt IMCO:s stöd för det utbyggda systemet och har fått positivt gensvar vid ett möte i januari i år. Frågan om en IMCO-rekommendation i ämnet kommer upp på ett möte med IMCO:s sjösäkerhetskommitté i månadsskiftet mars-april. Det utvidgade positionsrapporteringssystemet är tänkt som en försöksverksamhet under två år. En vidare utbyggnad av systemet måste grundas på erfarenheterna från försöksperioden. Jag hoppas för egen del att resultaten blir sådana att internationell enighet kan nås om en utvidgning av systemet både geografiskt, bl.a. på det sätt som Märta Fredrikson avser, och i fråga om vilka fartyg som skall omfattas av systemet. Vi kommer från svensk sida att aktivt verka för en sådan utveckling. Med anledning av den senaste tidens oljeolyckor har kontakt förekommit med de andra nordiska länderna. Jag avser att ta upp också frågan om en utökad nordisk samverkan när det gäller det internationella arbetet angående rapportering av oljeoch kemikalietransporter.

Fru talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Där anges att åtgärder har vidtagits, att det förekommer ett omfattande nordiskt samarbete, att mer måste hända och att detta är positivt. De två sista meningarna i svaret är särskilt värdefulla. Debatten om oljeutsläpp, skador och åtgärder har varit återkommande under senare år. Allt oftare händer oljeutsläpp, och allt större blir skadorna. När man hör många av argumenten som framförs i debatten känns det som om man spelade en sliten grammofonskiva. Men oljan kommer åter och åter drivande in från havet. Den för med sig återkommande skador och död. Det är fåglar i ofattbara mängder, det är livet i havet som drabbas. Skulle havet skadas så att det inte kan fungera kommer människan att hotas till livet. Den lössläppta, drivande oljan är, som jag tidigare liknat den vid, en farsot. I min fråga tog jag upp de förebyggande åtgärderna. Det är bl.a. att aktuella fartyg vid resa inom de nordiska länderna, öster om linjen Hanstholm-Lindesnäs, via kustradion till kustbevakningens samarbetscentraler var fjärde timme skulle anmäla vissa uppgifter, både vid inoch utfart. Detta behöver inte störa fartygsrutiner men ger den möjlighet till bevakning som visat sig vara nödvändig i vissa fall, bl.a. för att förhindra att tankrar kommer in till kaj med för liten barlast i tankarna. Försöksverksamhet med positionsrapportering har pågått en tid i Östersjön. Det är bra att den verksamheten utvidgas. Herr statsrådet säger att utbyggnaden måste grundas på erfarenheterna efter en tvåårig försökspe Nr 74 riod. Det finns sedan gammalt ett fungerande positionsrapporteringssystem Fredagen den utöver detta. Det finns i marinen, där fartyg under färd kontinuerligt 6 februari 1981 rapporterar till sin landbas. Det finns dessutom för de utländska fartyg som har tillstånd att fiska inom svensk fiskezon. Kustbevakning, kustradiostation och kustflyg medverkar där. Kan inte även erfarenheter från den verksamheten vara underlag för att snabbare få fram ett fungerande rapporteringssystem avseende oljeoch kemikalietransporter, så att man inte måste vänta ytterligare ett par år? Statsrådet säger att han hoppas att man skall kunna utvidga verksamheten till att omfatta större områden och större fartyg. Kan herr statsrådet medverka till att utvidgningen sker upp till den linje som jag har angivit i frågan och som även Sotenäs kommun angivit? Östersjösystemet omfattar oljefartyg på 20 000 bruttoton. Jag hoppas att statsrådet också kan medverka till att systemet kommer att omfatta i princip alla fartyg, alltså även tankrar med mindre last. Är det vidare möjligt att låta rapporteringen omfatta, förutom de förslag som framförts i svaret, även rapportering i fråga om sloptankrar och bunkrar? Den drivande oljan är ett gissel för kustområdena. De ständigt pågående oljeföroreningarna på västkusten kanske snart når den smärtgräns där natur och människor inte orkar med längre. Sotenäs kommun tycks ligga vid den drivande oljans färdväg. Det är förståeligt om människorna i kommunen känner resignation och ifrågasätter det meningsfulla i saneringsarbetet, och vi kan instämma med dem när de säger: Nu får det vara nog! Någonstans måste man börja med kraftigare åtgärder. Fru talman! Jag hoppas att även en lågmäld stämma, som för fram både uppskattning och krav, hörs och beaktas, i varje fall här i kammaren.
Fru talman! Jag vill erinra om att rapporteringssystemet skall sättas i tillämpning den 1 juli i år. Det är vår bestämda vilja att arbeta för att geografiskt utöka rapporteringsverksamheten, och vi hoppas att försöksverksamheten skall ge oss ett bra underlag för det arbetet. Självfallet är det viktigt — och det är vår inriktning — att vi vidtar alla åtgärder som kan förebygga skador i de här avseendena.
Fru talman! Jag tackar för statsrådets uttalande om målsättningen och inriktningen i fråga om det här arbetet. Vad vi nu hoppas på är mycket snabbare beslut. Alla länder bör vara starkt intresserade av att vi kan undanröja oljehotet mot livet i kustområdena. Jag instämmer också helt med det som sägs i statsrådets svar, att ett internationellt samarbete är en förutsättning för att rapporteringssystemen skall bli verkligt effektiva. I det sammanhanget finns anledning att peka på även de oljeutsläpp av okänd mängd som i alltför stor utsträckning sker från oljeborrningarna. Där behövs regler. 119 Eftersom internationellt samarbete nämns i svaret vill jag fråga statsrådet i hur stor omfattning Sverige agerar i dessa sammanhang. Kanske behöver konventionerna ses över.
Fru talman! Jag har framhållit i svaret att om det skall kunna bli en effektiv övervakning, så krävs det ett samarbete utöver det nordiska. Jag har också angivit att vi för vår del är beredda att vidareutveckla diskussionerna med de övriga nordiska länderna och se vad som är möjligt att göra för att komma fram även den vägen. Jag vill ändå säga att Sverige, liksom Norden, har varit drivande när det gäller hela den här verksamheten för att förebygga och självfallet också bekämpa oljeskador. Vi har nu fått en ökande förståelse från länder i vår omvärld.

Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret, och jag vill för min del understryka vikten av att verksamheten blir så effektiv som möjligt. När det gäller oljesaneringsverksamheten vill jag ta upp en sak som aktualiserades för mig genom ett samtal jag hade alldeles nyss. Det gäller olja som legat på isen efter stränderna och som nu har kommit in på de låglänta betesmarkerna. Just i dag är det aktuellt att bl.a. skala bort ytskiktet, grässvålen, vid saneringsförsöken. Jag är medveten om att detta ligger vid sidan av den ställda frågan, men vill ändå informera om att det är aktuellt. Kanske får jag lov att fråga vem som skall betala för sanering, skadegörelse, förstört bete, eventuella skador på djur och över huvud taget skador där sanering inte kan ske. Och vad händer nere i marken? Jag kan inte begära svar nu men aktualiserar frågan — jag har gjort det också vid tidigare tillfällen. Jag hoppas att saken kommer att tas upp.
Fru talman! Som Märta Fredrikson sade är det här en ny fråga. Jag vill bara helt kort säga att man får försöka ta reda på vad som ligger bakom de redovisade konsekvenserna och med utgångspunkt häri bedöma skadeersättningarna. Det är bara detta mycket korta svar som jag kan ge nu.
Fru talman! Jag hoppas då att den här frågan också kommer att aktualiseras i arbetet.
Fru talman! Vi är utomordentligt angelägna om att på alla områden göra en så effektiv insats som möjligt. Självfallet kommer vi att ta in rapporter och göra bedömningar i alla de delfrågor som uppstår vid sådana redovisningar.

Fru talman! Karl-Erik Svartberg har i anslutning till de senaste oljeolyckorna önskat få veta vilka åtgärder som regeringen har vidtagit för att förebygga och bekämpa oljeutsläpp efter oljepåslagen i Bohuslän år 1978 och i Stockholms skärgård år 1979. Han har därför frågat mig vilka åtgärder som regeringen har vidtagit för att förebygga oljeutsläpp, bekämpa oljeutsläpp till havs samt förbättra den landbaserade organisationens beredskap för att bekämpa och sanera oljeutsläpp. Eftersom interpellationen knyter an till de senaste oljeolyckorna, vill jag inledningsvis beröra dessa. På västkusten har vid årsskiftet omkring 30 000 sjöfåglar fått avlivas. Även i Danmark, Holland och Norge har stora mängder sjöfågel drabbats av olja. Enligt min mening är det inte acceptabelt att skador av detta slag uppkommer genom vad som synes vara avsiktliga utsläpp. Vi måste förhindra att sådant upprepas. Det är därför viktigt med en effektiv övervakning, skärpta straff och ett intensifierat internationellt samarbete. Kontakt har redan tagits med våra nordiska grannländer i syfte att effektivisera övervakningen. I Stockholms skärgård har omkring 1 200 kubikmeter olja tagits upp efter den ryska tankern José Martis grundstötning. Utomordentliga insatser har gjorts av personalen i deltagande myndigheter och kommuner. Samarbetet mellan de berörda myndigheterna och kommunerna har fungerat bra. En bidragande orsak till det goda resultatet är att planläggningen provades vid en samordnad ledningsövning under hösten 1980. Bekämpningen av oljan är nu avslutad, men man måste räkna med att det efter vintern krävs en ytterligare rengöring av stränderna. Efter oljepåslagen i Bohuslän i november 1978 och i Stockholms skärgård i april 1979 har ett omfattande utredningsarbete bedrivits. Det har omfattat åtgärder både för att förebygga oljeförorening och för att genom en effektivare bekämpning begränsa skadorna av en sådan förorening. Stora delar av utredningsarbetet avslutades under åren 1979 och 1980. Samtidigt med remissbehandlingen av utredningsförslagen vidtog regeringen åtgärder för att få fram ett kompletterande utredningsmaterial. Regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen en proposition med förslag till samlat handlingsprogram för miljösäkra sjötransporter. I propositionen läggs fram förslag till åtgärder för att förebygga oljeutsläpp och bekämpa olja till sjöss. I propositionen kommer också att behandlas bl.a. frågan om uppbyggnad av regionala förråd av oljebekämpningsoch saneringsmateriel. Materielen är avsedd att ställas till kommunernas förfogande vid ett större oljepåslag för att effektivisera bekämpningen i strandzonen. Samtidigt med detta mera långsiktiga arbete för att stärka den svenska beredskapen har uppbyggnaden av bekämpningsorganisationen fortsatt. Under detta budgetår sker en kraftig förstärkning av resurserna. Två miljöskyddsfartyg av typen Sea-truck har nyligen levererats från Lunde varv. Ett tredje fartyg av samma slag är under byggnad. Regeringen uppdrog i beslut den 18 december 1980 åt generaltullstyrelsen att upphandla ytterligare två sådana fartyg vid varvet. Vid Djupviks varv på Tjörn byggs f. n. ett kombinerat bevakningsoch miljöskyddsfartyg. Detta är avsett att förstärka beredskapen på Vänern. Under hösten 1980 levererades ett utsjöbevakningsfartyg till tullverkets kustbevakning från Karlskronavarvet. Detta fartyg är byggt så att det också kan användas för ledning av oljebekämpningsoperationer till havs. Ett andra utsjöbevakningsfartyg levereras under år 1981. Ett arbete har satts i gång för att man effektivare skall kunna utnyttja marinens resurser vid större oljebekämpningsoperationer. Likaså pågår på det internationella planet arbete för att möjliggöra en operativ samverkan med våra grannländer vid omfattande olyckshändelser. Även dessa åtgärder medverkar till att höja den svenska beredskapen. Vad gäller åtgärder för att förebygga oljeutsläpp till havs hör dessa till stor del till kommunikationsministerns ansvarsområde. Jag kan efter samråd med honom lämna följande uppgifter. Det bedrivs såväl internationellt som nationellt ett omfattande arbete för att komma till rätta med avsiktliga oljeutsläpp och med oljeutsläpp till följd av sjöolyckor. Sverige har alltid varit mycket aktivt i internationella sammanhang när det gäller tillkomsten och tillämpningen av internationella regler som bl.a. höjer kraven på fartygens standard. Det internationella arbetet har lett till en rad betydelsefulla konventioner, såsom havsföroreningskonventionen, kallad MARPOL 73/78, som beräknas träda i kraft i slutet av nästa år, och sjösäkerhetskonventionen, kallad SOLAS, som i sin senaste version är i kraft sedan den 25 maj 1980. Här bör också nämnas 1974 års Helsingforskonvention, som trädde i kraft den 3 maj 1980 och som gäller skyddet av Östersjöns marina miljö. Sverige har tillträtt samtliga dessa internationella överenskommelser. När det gäller det nationella arbetet kan nämnas att riksdagen förra året antog regeringens förslag till en ny lagstiftning om vattenförorening från fartyg. Vidare kan nämnas att sjöfartsverket i maj 1979 redovisat ett samlat program för ökad farledssäkerhet. Det omfattar bl.a. farledsutmärkning, lotsning, trafikinformation, trafikföreskrifter, fartygens utrustning m.m. Den första etappen för genomförande av programmet har inriktats på farleder med intensiv eller miljöfarlig trafik. Inom ramen för programmet har sjöfartsverket successivt infört trafikinformationssystem i olika farledsområden. Sedan i maj 1980 finns trafikinformation bl.a. i Stockholms skärgård. I årets budgetproposition föreslås också medel för trafikinformation i Göteborgsoch Mälarområdena. En försöksverksamhet med trafikövervakning i Malmöområdet i samverkan mellan marinen, kustbevakningen och sjöfartsverket är under uppbyggnad. I samarbete med övriga Östersjöstater påbörjas den 1 juli 1981 en försöksverksamhet med positionsrapportering av bl.a. vissa oljetankfartyg i Östersjön. Ett annat sätt att förhindra de avsiktliga utsläppen är att minska möjligheterna för att undgå upptäckt. Detta kan — förutom genom spaning från luften — ske genom partikelmärkning av oljerester för att kunna härleda ett utsläpp till det skyldiga fartyget. Partikelmärkning av lastrester på tankfartyg testades genom ett fältförsök under andra halvåret 1979. I försöket deltog samtliga Östersjöns strandstater. Det har emellertid visat sig att ytterligare praktisk försöksverksamhet behövs. Jag kan sammanfattningsvis säga att omfattande åtgärder redan har vidtagits och att ett förslag till ytterligare åtgärder för att öka sjösäkerheten och för att förstärka vår oljeskyddsberedskap läggs fram inom kort.